Herr talman! Det nuvarande systemet för tillträde till högskoleutbildning har visat sig rymma betydande problem, står det i regeringsförklaringen. I en av universitetsoch högskoleämbetet utgiven rapport med Lillemor Kim som författare visas på ett klart och vetenskapligt övertygande sätt att så är fallet. I rapporten konstateras att reglerna för tillträde har lett till en klar skiktning efter ålder inom högskoleutbildningen på ett sätt som inte förekommit tidigare. De icke antagnas fördelning på kön och ålder tyder också på att yngre sökande och kvinnliga sökande i större utsträckning än andra sorteras bort genom det nya urvalssystemet. Det är en logisk följd av systemet att yngre utan arbetslivserfarenhet inte antas när arbetslivserfarenhet ger meritpoäng, speciellt som tillträdesreglerna innebär att betyg och arbetslivserfarenhet i princip väger lika tungt i urvalet. Dessutom är omfattningen av den arbetslivserfarenhet som får tillgodoräknas — åtminstone vid internationell jämförelse — betydande. Här inkluderas inte bara militärtjänstgöring utan även vård av barn och anhöriga, och i realiteten har innebörden snarare blivit ”livserfarenhet” än ren arbetslivserfarenhet. I UHÄ-rapporten sägs också att steget inte är långt till kösystem med urval efter ålderspoäng. I Danmark finns det ett system där endast upp till arton månaders arbetslivserfarenhet räknas, och då skall det röra sig om minst tre fjärdedelar av heltidstjänstgöring. Den vikt som arbetslivserfarenheten ges är dessutom beroende av betygspoängen. Det råder alltså stora skillnader mellan det danska och det svenska systemet. Trots att andelen sökande med arbetslivserfarenhet varit ungefär lika stor i de båda länderna har man i Danmark inte kunnat notera någon förändring i könsfördelningen och inte heller en så markant ökning av inträdesåldern som vi fått till vissa av de svenska utbildningsvägarna. Det sämre konkurrensläget för de kvinnliga sökandena, som blivit ett resultat av de nya urvalsreglerna, rimmar mycket dåligt med strävandena mot ökad jämställdhet mellan könen, vilket borde stämma till eftertanke. Man kan dessutom konstatera att ålderssammansättningen blivit skev och att antalet ungdomsstuderande är för litet på vissa utbildningar. Det finns också en stor risk för ökad social selektion. Av statistiska centralbyråns statistik framgår att övergången direkt från gymnasieskolan till högskolan minskat markant i samband med högskolereformen. Man kan vidare utläsa att det bland nybörjare under 21 års ålder inte registrerats en så låg andel arbetarbarn i traditionell högskoleutbildning sedan början av 1960-talet, medan andelen barn till akademiker och högre tjänstemän samtidigt är den högsta som noterats i tillgänglig statistik. Herr talman! Det finns många skäl till att de nuvarande reglerna för tillträde till högskoleutbildning snarast bör överses, vilket vi från moderat håll ofta påpekat både i motioner och i anföranden här i kammaren. Jag ser därför med stor tillförsikt på regeringsförklaringens löfte om en snabb prövning av tillträdesregler och spärrar, varvid speciellt direktövergången från gymnasieskolan till högskolan kommer att underlättas.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har — med hänvisning till uppgifter i pressen om att ett anmärkningsvärt stort antal knivmord på senare tid ägt rum i Sverige — frågat mig om vad som är känt om bakgrunden härtill och om förhållandet föranleder några kommentarer ur sociologisk eller kriminologisk synvinkel. Enligt statistiska centralbyråns redovisning var antalet anmälda våldsbrott under åren 1976-1978 22 000-23 000 per år. Av dessa var mindre än 1 96 mord, dråp, barnadråp eller misshandel med dödlig utgång. Antalet sådana grova våldsbrott har under de senaste tre åren hållit sig på ungefär samma nivå. Under vart och ett av dessa år förekom sålunda 128, 131 resp. 122 fall. Någon statistik för hela riket över antalet knivmord finns inte. Från den officiella statistiken om dödsorsaker kan man emellertid få fram uppgifter fram t.o.m. år 1977 som tyder på en mindre ökning av antalet mord med - som det heter — ”skärande och stickande redskap”. Jag har från polisen i Stockholm fått veta att antalet knivmord i Stockholm under senare tid har ökat med ett par fall om året. Även om någon mera påtaglig ökning av antalet våldsbrott med dödlig utgång inte har förekommit, inger det samlade antalet sådana brott oro. När det gäller orsaken till brotten är sambandet mellan våldsbrottslighet och alkoholkonsumtion och alkoholmissbruk väl känt och ingående behandlat i forskning och utredningar. Våra kunskaper om de faktorer som utlöser våld är emellertid i övrigt fortfarande begränsade. Inom brottsförebyggande rådet genomförs f. n. en studie av domar i våldsbrottmål med sikte på att närmare belysa bakgrunden till våldsbrott. Vidare arbetar f. n. en av rikspolisstyrelsen tillkallad arbetsgrupp under ledning av polismästaren i Stockholm på att belysa våldsbrottsligheten i Stockholm. Arbetet bedrivs i samverkan mellan polismän, psykologer, socialarbetare och läkare. Det är min förhoppning att resultaten av dessa undersökningar inte bara kommer att öka vår kunskap på området utan också skall ge underlag för konkreta åtgärder. Låt mig till sist erinra om att det i regeringsförklaringen har uttalats att rättsväsendet behöver tillföras ytterligare resurser i syfte att stärka den allmänna laglydnaden och öka den enskildes trygghet till liv och egendom.

Herr talman! Tillåt mig framföra ett tack till justitieministern och till dem som för hans räkning har tagit fram material, för de upplysningar som på så kort tid har kunnat lämnas i denna fråga. Mord var i min ungdom alltid en förstasidesnyhet i våra tidningar. I dag är mord till synes så vanliga att de oftast endast föranleder en kort notis på en undanskymd plats i tidningen. Detta till trots har jag, som framgår av min fråga, tyckt mig finna att ett anmärkningsvärt stort antal av de mord som det under senare tid har givits offentlighet åt har utförts med stickoch skärvapen. Jag har funderat på om sådana mord i större utsträckning än andra varit impulshandlingar, kanske under påverkan av alkohol eller droger, eller om det finns någon annan urskiljbar faktor bakom. De siffror som justitieministern lämnat visar att det här i landet begås ett mord eller ett motsvarande brott vart tredje dygn. Man frågar sig osökt hur siffrorna ser ut litet längre tillbaka i tiden, kanske några decennier tillbaka. De uppgifter som justitieministern redovisar rörande mord med skärande och stickande redskap omfattar bara tiden fram t.o.m. 1977. Jag tror att det vore bra om man kunde få fram uppgifter även för de två senaste åren. Det är särskilt under denna tid som jag har tyckt mig se en oroande ökning av det slags mord som jag i min fråga fäste uppmärksamheten på. Som justitieministern själv påpekade ges i regeringsförklaringen uttryck för en vilja att öka den enskildes trygghet till liv och egendom, att förbättra ordningen på allmänna platser och att ge det brottsförebyggande arbetet hög prioritet. Vi vet också att justitieministern själv givit uttryck för en dess värre inte så alldeles vanlig medkänsla med dem som blivit offer för brottsliga gärningar. Jag är därför förvissad om att justitieministern kommer att kraftfullt bevaka och bearbeta detta område. Jag vill än en gång tacka för svaret.

Herr talman! Eric Rejdnell har frågat mig om jag är beredd att medverka till att största hänsyn tas till tidigare givna löften att kompensera Kalmar för F 12:s nedläggning och medverka till att utbildning av flygförare till den civila luftfarten lokaliseras till Kalmar. Den s.k. pilotutbildningsutredningen, som tillsattes i juni 1978 av den dåvarande regeringen, har behandlat frågan om rekrytering och utbildning av flygförare till den civila luftfarten. Utredningen föreslår i sitt betänkande, som avlämnades i augusti i år, att staten och SAS går samman i ett aktiebolag som skall driva en pilotutbildningsskola och att skolan skall lokaliseras till Ljungbyhed. Utredningen har också övervägt bl.a. Kalmar som lokaliseringsort. Utredningens betänkande är f. n. föremål för remissbehandling. SAS och Linjeflyg har ännu inte avgett sina yttranden. Efter remissbehandlingen kommer frågan i vanlig ordning att beredas i regeringskansliet. Jag kan därför nu inte närmare kommentera frågan om civil flygförarutbildning. Om beredningen leder till att en pilotutbildningsskola skall inrättas är givetvis Kalmar ett bland flera lokaliseringsalternativ.

Herr talman! Först vill jag tacka kommunikationsminister Ulf Adelsohn för svaret på min fråga. Det är med noggrann beräkning som jag ställde den här frågan till vår nye kommunikationsminister samma dag som han utsågs till kommunikationsminister. För oss som bor i Kalmar län och har till uppgift att ta till vara länets intressen är det nämligen väsentligt att Sveriges kommunikationsminister blir påmind om att det finns ett län som heter Kalmar län. Vi har lärt oss att statsmakterna för det mesta bara uppmärksammar oss om man kan dra in någon statlig verksamhet i länet. Det kunde man 1974 — då beslöts här i riksdagen att F 12 skulle läggas ned. Flygtjänsten vid F 12 upphörde för en månad sedan. Mellan 400 och 500 sysselsättningstillfällen har därmed gått förlorade för länet. Jag har motiverat min fråga till kommunikationsministern om att förlägga den civila flygförarutbildningen till Kalmar med att tidigare regeringar lovat oss kompensation för nedläggning av F 12. Den arbetsgrupp som regeringen tillsatte med expeditionschefen i försvarsdepartementet, Jan Nilsson, som ordförande har ännu inte funnit någon lösning på problemen. När pilotutbildningsutredningen i augusti månad överlämnade sitt betänkande till kommunikationsministern var vi i Kalmar län övertygade om att vi äntligen skulle få någon kompensation för vad vi gått miste om. Men döm om vår förvåning när vi trots alla positiva skrivningar i betänkandet ändå finner att utredaren förordar Ljungbyhed som lokaliseringsort! När det gäller lokalbehovet säger man i betänkandet, att ”i Kalmar kan lokalbehovet i allt väsentligt tillgodoses inom befintligt bestånd efter F 12:s nedläggning”. Vidare konstaterar man: ”För linjefartens behov planeras omfattande investeringar på Kalmar flygplats genom luftfartsverkets försorg. Resurserna för flygtrafiktjänst och flygfälthållning kommer härefter att ha betydande överkapacitet.” Under punkten Luftrumsoch flygtrafikledningssynpunkter konstaterar utredningen för Kalmars vidkommande: ”Oberoende av flygskolans lokalisering avses Kalmar flygplats utrustas med erforderliga navigeringsoch inflygningshjälpmedel. Härigenom kommer möjligheter att finnas för instrumentinflygning enligt samtliga nu allmänt förekommande procedurer.” Man säger vidare: ”Tillgängligt luftrum medger att såväl hjälpmedelsbunden som övrig övningsverksamhet kan bedrivas inom kontrollerat luftrum. Det finns också utrymme tillgängligt utanför kontrollerat luftrum.” Trots att allting talar för Kalmar är vi efter att ha läst pilotutbildningsutredningens betänkande oroliga. Därför vill jag ställa frågan om kommunikationsministern anser att utredningen har haft tillräckligt kunnig expertis knuten till sig för ett så bestämt ställningstagande för Ljungbyhed som lämplig lokaliseringsort.

Herr talman! Jag vill säga till herr Rejdnell att jag utgår ifrån att alla de statliga utredningar som tillsätts har en tillräckligt kunnig expertis. När det gäller frågan om lokaliseringen av pilotutbildningen är det naturligtvis mycket viktigt att först avvakta remissvaren från SAS och Linjeflyg, vilka beräknas komma i början av november. Innan dess är det naturligtvis svårt att ta ställning till vad dessa remissinstanser anser vara av stor betydelse i denna fråga. När det gäller lokaliseringen har man från Nyköping och Linköping bett att få uppvakta mig i syfte att få utbildningen lokaliserad till någon av dessa orter. Jag kan också säga att jag i den sista av dessa stunder fått en lapp, enligt vilken man anser att inte heller Västerås är något dumt lokaliseringsalternativ. Självfallet måste lokaliseringen ske till det ställe där investeringarna är de lägsta. Man måste alltså i detta fall försöka lägga utbildningen på den ort där kostnaderna blir de minsta för statsverket. Med utgångspunkt därifrån vill jag säga till herr Rejdnell att Kalmar ingalunda är bortglömt utan att denna stad ligger väl framme även vid en sådan jämförelse.

Herr talman! Jag är tacksam för kommunikationsministerns sista yttrande att man skall försöka få placeringen där investeringarna blir de lägsta. Eftersom svaret kanske inte var ett fullständigt ja på denna fråga, hoppas jag att kommunikationsministern själv är villig att söka bilda sig en uppfattning om Kalmar kontra Ljungbyhed som lämplig lokaliseringsort. Tre starka skäl talar för Kalmar utöver gjorda utfästelser från tidigare regering. 1. Ur samhällsekonomisk synvinkel kan man bättre utnyttja de investeringar som görs i Kalmar för civilflyget. Likaså kan lokalerna användas till 100 96. 2. Av regionalpolitiska skäl kan vi inte acceptera den befolkningsplanering som industridepartementet gjort för Kalmar län, enligt vilken befolkningen där skulle minska med ca 5 000 personer på några år. 3. Från trafiksäkerhetssynpunkt är Kalmar bästa tänkbara lokaliseringsort. Därför hoppas jag att kommunikationsministern helhjärtat ställer upp i denna fråga. Helt säkert kommer han då att finna att Kalmar är ett bra alternativ.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Rejdnell att jag självklart kommer att bilda mig en uppfattning, jag har redan börjat med det. Frågan om pilotutbildningens lokalisering är en av de frågor som jag redan har haft tillfälle att studera.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om vilka initiativ jag avser att vidta för att kraven på sjösäkerhet skall uppfyllas. Det är viktigt att sjöfarten bedrivs under säkra och effektiva former till skydd för våra kuster och hav och för de ombordanställda. Det är därför väsentligt att de insatser som görs för säkerheten i farleder och ombord är samlade och ger uttryck för en bestämd strävan. Ett viktigt inslag är därvid samverkan och samordning mellan de olika delar som tillsammans skapar en god sjösäkerhet. Den förra trepartiregeringen tillsatte därför en särskild utredning med uppdrag att föreslå åtgärder för att minska miljöriskerna vid sjötransporter. Utredningens förslag remissbehandlas f. n. Sjöfartsverket, som är ansvarig myndighet för sjösäkerheten, har lämnat förslag till ny organisation främst för verkets lokala och regionala verksamhet. De senaste påståendena om sjöfartsverkets anläggning av vissa frågor utreds f. n. av justitiekanslern. Jag har redan varit i kontakt med sjöfartsverkets chef, justitiekanslern och vissa av verkets intressenter. Först när jag skaffat mig en allsidig bild av verkets verksamhet och problem är jag beredd att ta ställning till om några åtgärder behöver vidtas utöver vad som följer av justitiekanslerns pågående utredning.

Herr talman! Det har ju stormat åtskilligt kring sjöfartsverket under årens lopp, och antalet grundstötningar för verket är åtskilliga. Detta är naturligtvis väldigt allvarligt mot bakgrund av den uppgift som verket ålagts av riksdagen, nämligen att garantera säkerheten till sjöss, garantera att inte våra stränder smutsas ner av olja och andra miljögifter och garantera att inte människor, djur och natur utsätts för onödiga risker. Det är mot den här bakgrunden som jag har ställt min fråga. Min avsikt var alltså inte att ta upp enslingen på fyren i första hand eller den övriga kritik som framkommit i samband med Tsesisolyckan. Den här kompakta kritiken måste i stället ses som symtom på ett mer grundläggande problem, och det är sjöfartsverkets ledning och organisation, dess inre styrsystem och de målkonflikter som finns inom och mellan verkets avdelningar. Jag har här en rapport från riksrevisionsverket som kom redan 1972 och där man — alltså för sju år sedan — konstaterade att man trots tre års arbete med sjöfartsverket, med förslag till lösningar vad gäller verksamhet, styrsystem och organisation, inte kunde spåra några mer avgörande tendenser till förändring. Det konstateras att mera genomgripande reformer av sjöfartsverkets struktur därför borde ”fortfarande vara angelägna.” Detta var alltså 1972. Trots denna rapport kvarstår problemen. Nu säger Ulf Adelsohn i sitt svar att JK gör en utredning.

Och jag vill fråga Ulf Adelsohn om han är beredd att snart tillsätta en sådan här offentlig utredning.

Herr talman! Jag tror att Eva Hjelmström möjligen har en viss förståelse för att jag inte efter åtta dagar i jobbet har hunnit skaffa mig en helt allsidig bild av sjöfartsverket. Men jag vill säga så mycket som att redan innan jag började det här arbetet har jag kunnat konstatera att det är ett verk kring vilket det stormar mycket. Nu har jag en regel när det gäller sådana här saker, och det är att man först faktiskt måste höra alla parter, skaffa sig en allsidig bild av verksamheten sådan den ser ut, och jag håller på med det. Redan nu vill jag säga att det nog finns alla skäl att avvakta vad justitiekanslern kommer fram till i sin pågående utredningen, innan man går alltför drastiskt till väga. Men jag skall framhålla en sak för Eva Hjelmström: Om utredningarna visar att det här är ett verk som inte fungerar väl och min övertygelse blir sådan, så skall jag vara den förste att tillse att det görs förändringar så att verksamheten skall fungera väl. Och jag tror att Eva Hjelmström, som har en viss erfarenhet av hur vi arbetat i Stockholms kommun, vet att jag i sådana fall aldrig drar mig för att göra vad som absolut behövs för att ett verk skall bli effektivt och bra lett.
Herr talman! Jag tackar Ulf Adelsohn för det svaret. Det är naturligtvis förklarligt att Uif Adelsohn efter åtta dagar i jobbet inte har haft möjlighet att skaffa sig den allsidiga bild av sjöfartsverkets styrelse och organisation som det i och för sig kan vara nödvändigt att ha. Men jag tycker att redan den rapport RRV lade fram 1972 och all den kritik som har kommit fram senare ändå borde ha föranlett snabba åtgärder. Ulf Adelsohn nämnde att han skulle höra intressenter. En oerhört viktig grupp av intressenter i det här fallet är otvivelaktigt alla de människor som drabbas av att sjöfartsverkets ledning inte fungerar. Jag tänker då t.ex. på människorna vid Bohuskusten och på hur Stockholms skärgård i somras drabbades av oljeutsläpp. Men jag får väl nöja mig med det här beskedet och hoppas att justitiekanslern verkligen arbetar snabbt och att en offentlig utredning snart kommer till stånd.
Herr talman! Jag vill för det första säga att justitiekanslern, som jag har det största förtroende för även i det här avseendet, arbetar snabbt. För det andra kan vi inte beskylla sjöfartsverket för de olyckor som Eva Hjelmström nu nämnt. Men jag upprepar vad jag har sagt: Så snart som möjligt skall jag försöka skaffa mig en bild av förhållandena i verket. JK är en viktig länk i det arbetet.
Herr talman! Ja men, justitiekanslern skall ju i första hand inte titta över t.ex. målsättningsfrågor. Jag skulle vilja fråga Ulf Adelsohn: Vad är det JK skall utreda? Är det alla de problem jag har tagit upp? Och är verkligen JK rätt instans för en sådan utredning? Borde det inte här komma in ekonomiska experter och ett parlamentariskt inflytande?
Herr talman! Utvecklingen får visa det, Eva Hjelmström. Det är helt riktigt att justitiekanslern inte skall göra en total, allsidig översyn. Mean han gör en översyn med anledning av de anklagelser som senast riktats mot verket, och han har också tidigare gjort en översyn. Resultatet av hans arbete får sedan vägas samman med de övriga kommentarer och rapporter som jag får vid de kontakter jag f. n. har. Jag tror att man skall vara litet försiktig innan man begär en total översyn av hela verket. Jag vill i varje fall något ytterligare sätta mig in i det hela.
Herr talman! Som jag framhöll redan i mitt första inlägg är det inte den senaste kritiken som är det allvarligaste i det här sammanhanget. Den kritiken är bara symtom på någonting som förekommit mycket länge. Justitiekanslerns utredning blir därmed väldigt begränsad. Jag beklagar att inte Ulf Adelsohn är beredd att tillstyrka en total översyn. Jag tror för min del att en sådan är helt nödvändig.

Herr talman! Bertil Zachrisson har frågat mig om regeringen är villig att ompröva folkpartiregeringens beslut att ändra signalljusens växlingsföljd. Regeringen utfärdade den 21 december 1978 en ny vägmärkesförordning. I den ingick bl.a. en övergång till s.k. engelsk signalväxlingsföljd. Det beslöts att bestämmelserna i den delen skulle träda i kraft den 1 juli 1980. Olika meningar har framförts om kostnaderna för den aktuella reformen. Enligt vägmärkesförordningen får trafiksäkerhetsverket bestämma att signalanläggningar som fungerar enligt äldre bestämmelser kan användas t. v. eller till den tidpunkt som trafiksäkerhetsverket bestämmer. Efter överläggningar med trafiksäkerhetsverket kan jag meddela att man där är beredd att avstå från att fastställa någon sista tidpunkt för ändring av signalväxlingsföljden. Tvärtom är trafiksäkerhetsverket berett att låta de nuvarande anläggningarna användas t. v. Övergången till den nya ordningen kommer då att ske i anslutning till nyanläggningar eller — vad gäller de äldre anläggningarna — när väghållaren i anslutning till andra åtgärder finner det lämpligt. På detta sätt kommer inte de kostnader för omställningen som tidigare nämnts att aktualiseras, så både herr Zachrisson och jag kan vara helt nöjda.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det är ett bra besked. Det är klart att det hade varit bättre om man tänkt efter före i regeringskansliet, dvs. innan man fattade det här beslutet. Det här kan synas vara en detaljfråga. Till åhörare och kammarledamöter kan jag säga att vad det handlar om är att man ändrar trafikljusets signalväxlingsföljd så att det gula ljuset inte lyser tillsammans med det gröna och att växlingen från grönt till rött ljus följaktligen sker snabbare. Men det kostar pengar. För Stockholms kommun räknar man med att det kan komma att kosta ända upp till 7 milj.kr. att vidta denna förändring. Även om det är en detalj har den alltså väckt stor irritation i kommunerna. Inte minst nu, när regeringen tar sig ganska myndig ton gentemot kommunerna och säger att nu får de se till att de håller ordning på sin ekonomi och inte tillåter några större utsvävningar, är det klart att man blir irriterad om man får sådana här förelägganden som kostar miljonbelopp. Men det är bra att vi får en förändring av beslutet om signalväxlingen. Det är bara två saker jag undrar över. För det första innebär svaret, om jag förstår det rätt, att kommunerna nu kan avbryta verkställigheten av regeringsbeslutet från december 1978.

Herr talman! Det är glädjande att jag i denna första debatt med trafikutskottets ordförande herr Zachrisson är så helt enig med honom i alla delar. Jag tycker också att det här beslutet rör något som man inte skall ålägga kommunerna utan att först tänka efter vad det blir för kostnader. Huruvida tonen är myndig eller inte får vi väl konstatera så småningom, men det kan möjligen tolkas så. När det gäller att avbryta verkställigheten så är svaret på den frågan ja. Kommunerna behöver alltså inte nu ha någon planering för att verkställa den här ändringen till den 1 juli. Såvitt jag har förstått behövs det däremot inte något nytt beslut, utan trafiksäkerhetsverket har att utfärda sina anvisningar att ändringen kan ske successivt och att regeringen inte kräver någon omedelbar verkställighet. Det gör att vi får en successiv övergång till det nya systemet. Det kommer att ta ett antal år. Jag vill tillägga att Lars Peterson har visat sig mycket förstående för detta och har varit mycket samarbetsvillig. Han kommer att utfärda de anvisningar som krävs för att kommunerna inte skall behöva verkställa ändringen redan till den 1 juli. Nu blir naturligtvis kostnaderna mycket olika för olika kommuner. Ju större kommunerna är, desto större blir kostnaden, eftersom det är i de största kommunerna som det finns många trafikljus. Den kostnad som nämndes för Stockholm, nämligen 7 milj.kr., bygger på att Stockholm har 25 96 av landets samtliga trafikljus. I små kommuner med bara ett enda eller ett par trafikljus blir det naturligtvis synnerligen begränsade kostnader. Men även de får naturligtvis göra ändringen successivt.
Herr talman! Också jag vill uttrycka tillfredsställelse över samstämmigheten. Jag hoppas det skall bli en god vana för den nya regeringen att på det här viset ändra beslut som de tidigare borgerliga regeringarna har fattat.

Herr talman! Till herr Zachrisson vill jag säga att jag är beredd att verka för att alla dumma beslut som regeringar har fattat blir omprövade, även om de skulle ha fattats av en socialdemokratisk regering. Vidare skall jag i dag tillskriva Lars Peterson och tillse att anvisningar utgår så att kommunerna inte skall behöva sväva i något tvivelsmål.
Herr talman! Det är klart att dumma beslut skall omprövas, ment. v. har vi inte något tecken på något socialdemokratiskt sådant. Däremot har vi fått ett flagrant exempel på ett borgerligt.

Herr talman! Mårten Werner har frågat mig om när jag tänker aktualisera frågan om en fast förbindelse över Öresund. Jag avser — efter det danska nyvalet — att ta kontakt med den danske trafikministern och diskutera utformningen av ett mandat för en ämbetsmannakommitté, vilken bör få till uppgift att förbereda regeringsöverläggningar i frågan. Syftet är att få ett antal lämpliga alternativ till förbindelser klarlagda.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det ger klart vid handen, herr Ulf Adelsohn, att brofrågan har uppstått från de döda. Jag syftar på vissa meddelanden som kom i samband med kommunikationsministerns utnämning. Det är verkligen gott och väl; det händer nämligen ibland att Skåne inte tillräckligt uppmärksammas från Stockholms horisont. Det är allom bekant att det finns en stark opinion för en broförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Vi menar att får vi dessa goda kommunikationer med kontinenten, så får vi också ett bättre läge för vårt näringsliv, och därmed kan vi också lösa de besvärande sysselsättningsproblem som vi där nere dras med. Nu är ju denna fråga utredd åtskilliga gånger. Bortsett från några djärva tänkare på 1800-talet begynte man med den 1952. Vi vet att regeringarna 1973 en gång har kommit överens om denna broförbindelse och att riksdagen här fattade det beslutet med stark majoritet — 215 röster mot 97. Sedan har vi haft Öresundsdelegationen, vars utlåtande också varit på remiss och över vilket Malmö kommun naturligtvis har yttrat sig mycket positivt. Det sista kortet i leken är den motion som lades fram i fjol höstas i Malmö kommunfullmäk 12 tige. Kommunstyrelsen skrev i sitt yttrande in att kommunen var beredd att initiera ett konsortium för att förverkliga planerna på bron. Här står nu i svaret att syftet är att få ett antal lämpliga alternativ klarlagda. Jag hoppas att de alternativ som föreligger är tillräckligt klara. Kommunikationsministern undviker försiktigtvis att nämna något av dem, men jag antar att brofrågan är ett mycket starkt alternativ. Vi har som sagt både ett ideellt och ett materiellt brohuvud där nere. Jag vill gärna veta huruvida kommunikationsministern starkt överväger just broförbindelsen.

Herr talman! När det gäller den här frågan finns det f. n. ett oändligt stort antal alternativ. Meningen med ämbetsmannakommittén är att den skall försöka utkristallisera några huvudalternativ, så att man inte behöver ligga med stora markreserver under lång tid, osv. Om jag skall vara uppriktig har jag personligen inte närmare tagit ställning till vilka alternativ som skall vara huvudalternativen, utan dem vill jag ge ämbetsmannakommittén fullständigt fria händer att lägga fram. Men för min del har jag ingen anledning att vare sig avvisa eller säga ja till en bro i den här situationen. Visar det sig att det finns ett starkt önskemål om detta, är naturligtvis det också ett huvudalternativ. När det gäller den rubrik i Sydsvenska Dagbladet som föranledde herr Werners fråga har jag inte sagt att brofrågan är en död fråga. Vad jag möjligen sagt är att det krävs två parter i ett äktenskap — det vet en präst som herr Werner mycket väl. I det här fallet är Danmark den tilltänkta bruden. Då får vi väl hoppas att bruden är intresserad — det har ju under senare år förelegat ett relativt svagt intresse från bruden. Även om det finns ett konsortium på den svenska sidan som skulle vara intresserat av detta, så krävs ändå brudens samtycke. Relativt stora investeringar i anslutningsvägar och annat skall ju göras även på den danska sidan. Jag skulle därför vilja föreslå att man från skånsk sida reser över Sundet och giljar litet effektivare.
Herr talman! Jag förstår mycket väl brudens bekymmer i nuvarande läge. Man är ju angelägen om att också få Stora Bält-bron. Men det utesluter inte ett starkt intresse för äktenskapet även från Danmarks sida, herr kommunikationsminister.

Herr talman! Kurt Hugosson har frågat mig om regeringen kommer att förelägga riksdagen förslag till stödåtgärder för den svenska sjöfartsnäringen under hösten. Han frågar också om detta förslag i så fall kommer att presenteras i så god tid att riksdagen kan behandla det under hösten och därmed möjliggöra att stödet så snabbt som möjligt kommer näringen till del. Jag är inte nu beredd att ta slutgiltig ställning till vid vilken tidpunkt en sjöfartspolitisk proposition bör läggas fram. Flera skäl talar emellertid för att propositionen bör läggas fram först till våren.
Herr talman! Det svar jag fått av kommunikationsministern utgör ett ytterst alarmerande besked. Det kommer att få utomordentligt svåra konsekvenser för näringen, där ett flertal rederiföretag befinner sig i en akut krissituation. Under den borgerliga regeringsperioden sedan 1976 har halva den svenska handelsflottan försvunnit. Tusentals och åter tusentals sjömän har förlorat sina jobb. Det gäller även den personal som varit anställd på rederikontoren. Den som befarade det värsta efter regeringsskiftet 1976 fick rätt — den som hoppades på tillväxt blev besviken, för att återge ett uttalande från riksdagsdebatten i april 1979. Det besked vi nu fått innebär att den här kraftiga reduktionen kommer att fortsätta. Svaret är också en uppenbar nonchalans mot riksdagens beslut i våras. Då skrev nämligen trafikutskottet någonting som jag skall be att få citera för den nye kommunikationsministern, som kanske ännu inte hunnit orientera sig om vad som hänt i den här frågan: ”Utskottet vill avslutningsvis åter betona vikten av att de tidsplaner som angivits i propositionen för arbetet inom sjöfartspolitiska utredningen och regeringens förslag med anledning därav verkligen följs. Även om de i propositionen föreslagna åtgärderna torde tillgodose branschens mest akuta behov måste förslag till ett långsiktigt sjöfartspolitiskt program presenteras så snart som över huvud taget är möjligt. Ett sådant program utgör en nödvändig grund för samhällets strävan att åstadkomma en konkurrenskraftig svensk sjöfartsnäring.” Detta uttalade riksdagen i våras. Sjöfartspolitiska utredningen presenterade ett åtgärdsprogram i augusti 1979. Vi vet att ett flertal rederiföretag befinner sig på ruinens brant. Kommunikationsministern säger i dag att det eventuellt kan komma ett förslag till våren. Detta är ytterst alarmerande. Låt mig också citera vad Redareföreningens ordförande Sven Salén säger i dagens nummer av Veckans Affärer: ”Regeringens passivitet kostade sjöfarten 3 miljarder.” Vidare säger Salén: ”I Norge visade en socialdemokratisk regering större förnuft — ingen norsk egendom fick säljas ut till de vrakpriser som drabbade svenska redare. Den svenska regeringen” — dvs. den borgerliga regeringen — ”handlade i sanning svenskt — den tillsatte en utredning!” Nu vill inte heller den borgerliga regeringen följa upp de förslag som denna utredning, som skulle arbeta snabbt, har presenterat.

Herr talman! Kurt Hugosson sluter här en pakt med storredarna. Jag delar icke på någon punkt Sven Saléns kritik, som han framfört i Veckans Affärer. Om svenska storredare har gjort dåliga affärer, är det icke de svenska skattebetalarna — arbetarna och tjänstemännen — som skall betala för att dessa redare har förköpt sig på båtar. Man kan inte skylla det på staten, det tycker jag Sven Salén bör veta. Och det vet Kurt Hugosson, fast i det här fallet har han säkert en annan uppfattning, för det passar hans politiska syften. Jag skall ge några skäl till att det kan finnas anledning att vänta med en sjöfartspolitisk proposition. För det första har kritik riktats — har jag erfarit — mot staten för att det har varit för kortsiktiga lösningar. För det andra behöver man samordna varvspolitiken, vilket står i en socialdemokratisk motion som är ganska välgrundad och som Kurt Hugosson själv har skrivit under. För det tredje är rederiernas ekonomiska situation just nu bättre och inte så akut som den var i våras. Det finns dock undantag. Självfallet skall man omedelbart diskutera med dem som har akuta problem — helt bortsett från om det läggs fram en proposition eller inte. Ett antal av de lagar som finns gäller alltfort — till den 30 juni 1980. Avsikten är att lägga fram en proposition i varje fall under våren, herr Hugosson, där flagglagen, likviditetsstödet och bidraget till sjöfolkets fria hemresor skall behandlas. Jag vill också säga att den utredning som lagts fram omfattar kostnader på ungefär 3 miljarder kr. under en treårsperiod. Det kan finnas skäl att remittera detta förslag och inte fatta beslut alltför förhastat, herr Hugosson.

Herr talman! Om jag citerade ordföranden i Redareföreningen, så innebär inte det att jag har gått i någon koalition med redarna. Jag har talat för att vi skall möjliggöra att vi även framgent har en svensk handelsflotta. Den svenska handelsflottan har under årens lopp seglat in miljarder och åter miljarder genom det s.k. sjöfartsnettot. Jag har inte heller sagt att en stödåtgärd skall vara att man ger statliga subventioner direkt till rederinäringen. Ulf Adelsohn vet lika väl som jag att det förslag som sjöfartspolitiska utredningen har presenterat innebär att man genom ett statligt leasingföretag skall garantera att vi även i framtiden kan ha en svensk handelsflotta. Så sent som i går tog Ulf Adelsohn emot en uppvaktning från de ombordanställdas organisationer, som krävde omedelbara åtgärder för att ett svenskt rederiföretag — Broströms i Göteborg — icke skall tvingas att sälja ut hela sin handelsflotta till utländska köpare eller icke seriösa svenska redare. Det är detta det handlar om. Det handlar om att vi i framtiden skall ha en svensk handelsflotta. Det handlar också om att vi skall slå vakt om sysselsättningen för sjöfolket i vårt land. Detta var även utgångspunkten när riksdagen i våras enhälligt krävde att regeringen skulle effektuera ett förslag till riksdagen, baserat på sjöfartspolitiska utredningen. Och denna utredning har presenterat ett förslag, men Ulf Adelsohn uppträder nu på precis samma sätt som hans företrädare Bo Turesson och Anitha Bondestam — han vidtar inga åtgärder. Om vi väntar till våren 1980, så har vi ingen handelsflotta kvar.
Herr talman! När jag hör Kurt Hugosson tala om hur handelsflottan har seglat in miljarder och åter miljarder tycker jag att han låter som en storredare. Det är helt fantastiskt att höra dessa tongångar från en socialdemokrat om vilket oändligt värde som den här grenen av det svenska näringslivet innebär. Det är alldeles riktigt att jag har haft en uppvaktning från de ombordanställda — dock ännu inte från LO i den delen, men jag förmodar att den kanske också kommer, och inte heller från redarna. Jag vill säga Kurt Hugosson beträffande det förslag om ett leasingsystem som lagts fram av sjöfartspolitiska utredningen att man mycket väl skulle kunna tänka sig att träffa ett separatavtal med något rederi, om det gäller en akut utryckning och det är fråga om en situation som man måste ta ställning till omedelbart, utan att för den skull låsa fast hela den långsiktiga sjöfartspolitiken i landet. Om så skall ske i det nu aktualiserade fallet eller inte vill jag av förklarliga skäl inte uttala mig om förrän jag har träffat alla berörda parter. Jag kan också lugna riksdagens ledamöter med att det inte är fråga om att Broströms skall behöva sälja ut hela sin flotta till utländska eller mindre hedervärda, tror jag det var, svenska redare. Det är inte fråga om några sådana drastiska åtgärder över huvud taget. Man kan ju också fråga: Om Broströms har förköpt sig — är det då statens och skattebetalarnas sak att stå för de fiolerna?

Herr talman! Jag har förståelse för att en nybliven kommunikationsminister inte kan sjöfartsfrågorna, speciellt som han inte har handlagt den typen av frågor tidigare. När jag talar om sjöfartsnettot är det ju inte redarnas pengar jag talar om, utan det är de medel som kommer in i den svenska budgeten. Sjöfartsnettot har svarat för 10 26 av de svenska exportinkomsterna. Det är detta jag talar om. Utifrån dessa utgångspunkter, vid sidan om alla andra skäl, menar jag att det är ett samhällekonomiskt intresse att man kan garantera att vi även framgent har en svensk handelsflotta. Under den treårsperiod som de borgerliga regeringarna har haft ansvaret för politiken eller avsaknaden av sjöfartspolitik har hälften av den svenska handelsflottan försvunnit. Och det föreligger akuta problem inom flera företag.
Herr talman! Jag har inte heller trott att herr Hugosson menar att det var redarnas pengar. Jag bara tyckte att lovsången från herr Hugossons sida till svenskt näringsliv, som drog in miljarder till det svenska samhället, var så vacker. Vi skall ha kvar en svensk handelsflotta — det är inte fråga om någonting annat. Det är bara en sak vi skall vara klara över: När det gäller de pengar vi här har att förvalta är det inte fråga om att med omedelbar verkan, så fort någon knackar på en dörr betala ut 100, 200 eller 300 miljoner av skattebetalarnas medel. Vad vi måste göra — och där tror jag att herr Hugosson och jag egentligen är överens — är att se till att vi får en långsiktig politik, som är baserad på en riktig och saklig grund. För det behöver vi några månader på oss. Först för två månader sedan kom utredningsförslaget. Att hasta fram någonting nu är inte bra för svensk sjöfartspolitik på sikt.

Herr talman! Det gäller ju inte att hasta fram ett förslag. Dessa frågor har vi diskuterat i riksdagen sedan 1977. På basis av en socialdemokratisk motion tillsattes sjöfartspolitiska utredningen i mars 1977 och fick i uppdrag att skyndsamt lägga fram ett program. Så sent som omedelbart före sommaren fattade riksdagen ett beslut som innebär att riksdagen kräver att regeringen skall lägga fram ett sjöfartspolitiskt program, baserat på sjöfartspolitiska utredningen. Nu säger den nye kommunikationsministern att man måste ha mera tid för att diskutera den här frågan. Riksdagen har krävt åtgärder i tre års tid. Jag hävdar med bestämdhet att om vi skall vänta med detta förslag till våren 1980, kommer en kraftig reduktion av den svenska handelsflottan att äga rum och ett stort antal sysselsättningstillfällen att försvinna.

Herr talman! Jag har inte träffat Kurt Hugosson förut, men att han är rätt arg i talarstolen har jag kunnat lägga märke till direkt. Nu skall jag i alla fall än en gång säga, att om det gäller ett eller annat speciellt rederi, så skall man ta upp diskussionen med det, fullständigt oberoende av om man dessförinnan fastlagt en långsiktig sjöfartspolitik eller inte. Dessutom tycker jag att även herr Hugosson borde inse värdet av att man faktiskt samordnar det här med exempelvis varvspolitiken. Det finns mycket starka skäl för att göra det. Det finns också, tycker jag, starka skäl för att ett förslag som kostar 3 miljarder, som det här gör, blir föremål för analys och remiss till de berörda parterna. Sedan utredningen framlade sitt förslag har det nämligen framkommit relativt delade meningar om förslaget. Jag förstår därför inte att herr Hugosson har en sådan brådska att omedelbart pumpa ut den jämna sirap av stödåtgärder över hela fältet som utredningen föreslagit utan att på något sätt överväga om man inte kan spara någonstans.

Herr talman! Kan man inte bemöta en meddebattör med sakskäl, så kan man ju säga att vederbörande är arg. Jag är inte alls arg. Jag redovisar bara vad en enhällig riksdag krävde före sommaren. Jag är indignerad över att den nye kommunikationsministern icke hyser respekt för ett enhälligt riksdagsbeslut. Jag skulle också ha hälsat med tillfredsställelse att vi behandlat sjöfartspolitiken i samband med varvsfrågorna 1977 och 1978. Det kräves från socialdemokratiskt håll, men det vägrade regeringen att göra. Hade vi gjort det hade vi icke befunnit oss i den situation som vi i dag befinner oss i, med stora bekymmer för stora delar av svensk sjöfartsnäring. Det är bakgrunden till min fråga. Det är också bakgrunden till det engagemang jag känner för att sysselsättningen sviktar för en stor del av sjöfolket här i landet.

Herr talman! Barn är helt beroende av oss vuxna och av det omgivande samhället. De kan inte själva forma sitt liv och sin livsmiljö. Därför måste vi vuxna, enskilt och gemensamt, ta ansvar för att alla barn garanteras de goda levnadsbetingelser som de har rätt till. Och det är ett ansvar som måste delas av alla och inte bara bäras av föräldrarna. Ty barn behöver gemenskap, kärlek och omtanke i sin egen familj — men också i relationer med andra vuxna och andra barn. Föräldrarna behöver omgivningens stöd i sin viktiga uppgift att vårda, fostra och försörja barnen. Alla vuxna mår bra av att leva i ständig kontakt med barn. Det ger oss en chans till utveckling, gemenskap och mänsklig värme som vi inte skulle kunna få annars. Det är på denna grund, ”att alla barn har rätt till goda levnadsvillkor” och ”att alla vuxna har ansvar för alla barn”, som socialdemokraternas barnoch familjepolitik vilar. Frågan om barnens livsvillkor skulle ha stått i centrum för en socialdemokratisk regerings arbete. Till stor skada för barnen och barnfamiljerna har detta viktiga reformarbete nu försenats och till stor del stoppats upp av de borgerliga. Det är barnfamiljerna som drabbats hårdast av alla av de borgerliga regeringarnas politik. Det bådar sannerligen inte gott att årets val innebär att det parti som med den största hänsynslösheten motsatt sig utbyggnad av barnomsorgen och samhällets stöd till barnfamiljerna nu har blivit vårt största borgerliga parti, med makt att bestämma både i regeringen och i ett mycket stort antal av våra kommuner. Det är, herr talman, vår övertygelse att vi här har ett av de områden där kampen mot högerkrafterna och deras vädjanden till egoismen måste föras med särskild kraft. För dessa verkar allt annat än barnen vara viktigare och mer angeläget. Allt annat får kosta pengar. Det är bara barn och daghem som inte får kosta. De diskuteras som om det vore den tyngsta och mest orättvisa börda som skattebetalarna släpar på. Så länge debatten kan föras så, måste vi fortsätta att försvara barnens behov. Vi kommer med stor kraft och envishet att hävda att barn måste få kosta mycket mer av ekonomiska resurser, tid, personlig omsorg och kärlek från oss vuxna. Att vi verkligen behöver målmedvetna insatser för att förbättra barns livssituation vet var och en som har någon kontakt med barn och barnfamiljer eller bara håller ögon och öron öppna. Alltför många barn får inte den kärlek och sociala träning, den möjlighet till ett naturligt inväxande i vuxenlivet som de behöver. Vi kan, herr talman, se barnen i våra stora nya bostadsområden — vare sig de är fyllda av små och låga hus eller av stora och höga hus — driva omkring som hemlösa fågelflockar, uthungrade på vuxenkontakter. Vi kan se dem när de har blivit lite äldre stå och hänga och skräna på torgen, i tunnelbanan, vid korvkiosken, lika uthungrade på vuxenkontakter. De minsta barnen ser vi ofta inte alls. Det finns en rad undersökningar som visar att kontaktlösheten i bostadsområdena är så stor att de unga mammorna inte orkar eller vågar ta med sig barnen ut för att leka om dagarna. Och många barn far direkt illa. Under loppet av ett par dagar i oktober kunde vi enbart i Stockholmstidningarna läsa en rad artiklar om det. Om barnmisshandeln, om att bara 22 26 av de svenska barnen lever med en känsla av att det finns någon som tycker mycket om dem, om unga som förgås i Stockholms stenhårda och kallt kommersiella city, om 15-åriga Peter som drunknade i fyllan. Deras öde är en anklagelse mot oss alla. Många barn far också illa på grund av bristen på barnomsorg. I december 1977 hade bara 18 96 av förskolebarnen plats i samhällets barnomsorg och Vår kunskap om hur denna oerhörda brist drabbar barnen är ofullständig, och siffror kan verka bedövande. Men vi vet att de yngsta barnen far mest illa och oftast får byta vårdare och vårdmiljö därför att bristen på barnomsorg är störst för de yngsta barnen. Vi vet att det finns barn som tvingas byta varje dygn och vecka mellan tre och fyra olika vårdmiljöer. Vi vet också att fler kvinnor än män arbetar på obekväm tid på kvällar, nätter och helger. Bland dessa kvinnor finns en överrepresentation av småbarnsmammor. En tredjedel av ensamföräldrarna har obekväm arbetstid och nattarbete. Orsaken till detta onödiga och skadliga nattarbete är oftast bristen på daghem. Många familjer har numera också så dålig ekonomi att det är nödvändigt att klara förvärvsarbetet utan kostnader för barnomsorgen. Den levnadsstandardförsämring som drabbat löntagarna sedan 1976 har drabbat barnfamiljerna värst. Under de senaste åren har dessutom mellan 150 000 och 200 000 barnfamiljer — i allmänhet medelinkomsttagare med hemmafru — förlorat sina bostadsbidrag. I många av dessa familjer har det lett till att kvinnorna har fått gå ut och tjäna ihop en extrainkomst på obekväm arbetstid utan barntillsynskostnader. Herr talman! Om vi skall kunna skapa goda levnadsvillkor för barnen krävs det en verklig omdaning av människornas levnadsvillkor i det moderna samhället. Grunden för en sådan omdaning är och förblir socialdemokratins idéer om gemenskap och solidaritet. Ty om vi skall klara den uppgiften måste vi välja att satsa de extra resurser som finns i ett rikt samhälle på gemenskapen och på dem som är beroende av andra för sin omvårdnad och fostran. Då måste vi se till att vi alla får tid och ork att ta vårt medmänskliga ansvar. Ett av de viktigaste krav vi i dag måste ställa är att vi inte skall behöva slita ut oss totalt i produktionen och arbetslivet utan att en del av vår kraft skall få gå åt till att ta hand om barnen, de gamla, de utslagna och till det demokratiska arbetet i samhället. Herr talman! Mot bakgrunden av en sådan helhetssyn på barnens livsvillkor och den allmänna samhällsutvecklingen kommer arbetarrörelsen nu beslutsamt att ta itu med uppgiften att utforma ett program för att förbättra barnens livssituation. Det handlar bl.a. om att förbättra insatserna i samband med barnets födelse och första levnadsår genom mödraoch barnavården, förlossningsvården, föräldrautbildningen och föräldraförsäkringen. Det handlar om att förbättra förskolebarnens situation genom en snabb utbyggnad av och kvalitetshöjning i samhällets barnomsorg. Det handlar om att förbättra skolbarnens situation genom att genomföra SIA-skolan, bygga ut fritidshem och fritidsverksamhet och reformera lärarutbildningen. Det handlar om att underlätta övergången till arbetslivet och bekämpa ungdomsarbetslösheten. Det handlar om att bekämpa den sociala utslagningen och missbruket bland ungdomarna. Det handlar om att förbättra boendemiljöerna. Det handlar om att bekämpa den kommersiella skräpkulturen och främja en bra barnoch ungdomskultur. Det handlar om att förstärka barnfamiljernas ekonomi. Det handlar om att anpassa arbetslivet så att alla vuxna får tid och ork att ställa upp för andra, bl.a. för barnen. Den fråga som vi nu sätter främst är utbyggnaden av samhällets barnomsorg i vid mening. Det är, herr talman, absolut nödvändigt att vi nu så snabbt som möjligt bygger bort bristen på barnomsorg. Bristen skapar oerhörda missförhållanden för barnen och deras föräldrar. Bristen skapar också många av de kvalitetsproblem som vi har inom barnomsorgen i dag. Det står nu klart att 1975 års beslut inte kommer att kunna genomföras. Vi kräver därför att en rad åtgärder vidtas för att öka utbyggnadstakten. Som ett första steg kräver vi nu en 10-procentig höjning av statsbidraget, vilket motsvarar 400 milj.kr. i ökat bidrag till kommunerna. Planeringsarbetet ute i kommunerna måste förbättras. Planeringsperioden bör sträckas ut över fler år än de fem som nu gäller. Lagstiftningen och den praktiska utformningen av bostadsplaneringen måste ändras så att man i fortsättningen alltid skall vara skyldig att planera för barnens och barnomsorgens behov. I samarbete med Kommunförbundet bör en samlad plan för barnomsorgsutbyggnaden arbetas fram och redovisas för riksdagen. Men det behövs också åtgärder för att förbättra kvaliteten i barnomsorgen. Vi har länge krävt ett särskilt statsbidrag till kommunerna, som de efter egen bedömning kan använda för att sätta in personalförstärkningar och andra åtgärder i barnstugor med särskilda behov. Vi kan inte förstå varför de borgerliga partierna gång på gång röstar ner detta förslag. Vi upprepar det därför och föreslår att 50 milj.kr. anslås för det närmaste året. Det är också en viktig kvalitetsfråga att all personal arbetar i lag gemensamt kring barnen. Så främjas bäst en utveckling av barnen till hela och demokratiska människor. Det är olämpligt och odemokratiskt att ställa upp konstlade gränser mellan vård, pedagogik, städning, matlagning och andra funktioner i barnstugorna. Vi menar också att det är viktigt att få en mera allsidig sammansättning av personalen när det gäller ålder och kön och att vi i barnomsorgen får in människor med arbetslivserfarenhet. Därför bör vi satsa rejält på vidareutbildning av barnskötare och dagbarnvårdare till förskollärare. Vi bör också pröva att erbjuda en del av de medelålders män och kvinnor som söker omskolning att utbilda sig för förskolans och fritidshemmens verksamhet. Men vi måste också med förskolans hjälp förbättra situationen för de barn som vårdas hemma eller av privata och kommunala dagbarnvårdare. Vi måste försöka att på olika sätt knyta de här barnen och deras vårdare till samhällets barnomsorg och därigenom erbjuda dem den möjlighet till kontakt och stimulans som de i dag saknar. Herr talman, vi har under de gångna tre åren gång på gång krävt åtgärder för att garantera fullföljandet av riksdagens beslut om en snabb utbyggnad av och kvalitetsförbättring i barnomsorgen. Hittills har det varit förgäves. Men det är aldrig för sent att omvända och bättra sig. Därför vill jag fråga socialministern: Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att de mål för samhällets barnomsorg som riksdagen beslutat skall kunna fullföljas? Och jag menar, herr talman, praktiska, konkreta åtgärder som leder till att målet uppnås inom fastställd tid. Till slut: vi står inför stora uppgifter om vi skall kunna ge barnen de goda och trygga uppväxtvillkor de har rätt till. För socialdemokratin är detta en av de viktigaste frågorna inför 1980-talet. Vi är övertygade om att ett samhälle som anpassas bättre efter barnens behov blir ett gott samhälle för oss alla att leva i.

Herr talman! Den regeringsdeklaration som avgavs av statsminister Fälldin vid regeringens tillträde ger en god grund för socialpolitiken under den kommande mandatperioden. Tryggheten för alla generationer och grupper står i centrum för regeringens politik. Solidariteten med våra medmänniskor kräver att tillgängliga resurser satsas i första hand på utsatta grupper, exempelvis handikappade och sjuka. Allvaret i kraven på en socialt medveten fördelningspolitik måste bestå provet under år då ekonomin ställer krav på återhållsamhet. Strukturomvandlingen i det moderna industrisamhället skapar stora sociala påfrestningar. Arbetslöshet, otrygghet och brist på gemenskap får djupt allvarliga och tragiska konsekvenser. Missbruksproblemen ökar på ett mycket oroväckande sätt. Samhällsomvandlingens och folkomflyttningens sociala konsekvenser har alltför ofta förbisetts av ansvariga myndigheter. De som skall hjälpa människor som havererat i tillvaron eller dem som har problem att klara både sig själv och sina barns uppväxt och uppfostran känner sig ofta maktlösa och ställer sig frågan: Varför insåg vi inte detta i sådan tid att problemen kunnat förebyggas? Det är svårt att i efterhand undanröja svåra sociala konsekvenser av tidigare misstag. De samhällsorgan som har det sociala ansvaret och erfarenheterna inom människovården på olika nivåer måste få ett betydligt större ansvar och inflytande i samhällsplanering och samhällsutveckling i stort sett. Vi kan inte stillatigande åse en utveckling som ständigt skapar nya och ofta svårare problem för människorna i vårt samhälle. Vi måste ha sociala målsättningar som utgångspunkt för all samhällsplanering. Vår välfärd måste få ett innehåll som ger livskvalitet åt alla. Vi behöver mera känsla och mera ansvar i svensk politik. Vi måste söka svara mot människornas innersta behov, inte bara mot dem som går att uttrycka i materiella termer. Behoven av gemenskap och känslan att behövas för någon måste likaså tillgodoses. Det är på de enskilda människornas levnadsvillkor samhället skall utvecklas. Vi kan inte ständigt förutsätta att människorna skall anpassa sig till den s.k. utvecklingen. Samhället skall stå i människornas tjänst — vi är alla tillsammans samhället. Trygghetspolitiken omfattar också en materiell del. I regeringsdeklarationen slås klart fast att de löften som givits till pensionärerna i fråga om värdesäkring av folkpensionen och förbättrade pensionstillskott skall hållas. En trygg ålderdom med god omvårdnad är en viktig solidaritetsfråga mot dem som byggt upp det svenska välfärdssamhället. Regeringen avser att förbättra stödet till de handikappade, bl.a. stödet till familjer med handikappade barn, familjer som ofta är i en mycket besvärlig situation. Regeringen kommer vidare att föreslå förstärkningar i stödet till barnfamiljerna genom en höjning av barnbidragen med 300 kr. per barn fr.o.m. den 1 januari 1980 för att förbättra den ekonomiska situationen. Första steget mot införande av vårdnadsbidrag tas i och med att förslag kommer att framläggas om att ersättningen enligt föräldraförsäkringen förlängs från nuvarande nio till tolv månader. Från 1980 bör ersättning för de nya tre månaderna utgå med ett garantibelopp om 37 kr. per dag. En särskild utredning har dessutom tillsatts för att se över barnfamiljernas ekonomiska situation med sikte på åtgärder för framför allt flerbarnsfamiljerna. Detta är några exempel på hur den materiella trygghetspolitiken skall kunna föras vidare, men trygghetspolitiken får inte stanna vid det som kan räknas i kronor och ören. Tryggheten omfattar inte minst den sociala gemenskapen. Att känna att man lever i gemenskap med andra människor. Att känna att man är efterlängtad och behövs. Att kunna ta ansvar och hjälpa till — i familjen, i bekantskapskretsen, i arbetslivet och i samhällslivet i stort. Det är viktiga förutsättningar för att vi skall kunna känna trygghet i tillvaron, för att vi skall kunna känna livskvalitet och uppleva välfärd i ordens egentliga och vida bemärkelse. Det är många som i dag inte upplever detta. Birgitta Dahl nämnde många exempel på det. En offensiv socialpolitik måste därför med kraft ta itu också med dessa frågor — inte bara med de nog så viktiga materiella frågorna. Sociala mål och värderingar måste in i planeringen och utvecklingen av samhället. I de senaste årtiondenas samhällsutveckling är det framför allt barnen som haft och har det svårast. Många barn — inte alla, men alltför många — känner inte att de är älskade och efterlängtade. Rastlösheten och otryggheten hos de vuxna förstärks hos barnen. Många föräldrar känner sig ensamma och övergivna i sin föräldraroll. Barnen har på ett mycket olyckligt sätt lämnats utanför vuxenvärlden. Många barn känner inte att de behövs. De får inte möjlighet att bygga upp sin identitet och självrespekt. En mycket stor del av samhällsinsatserna för att förbättra den sociala tryggheten måste därför riktas mot barnen och ungdomen. Barnen är framtiden. De har rätt till en god start i livet. Alla samhällssektorer måste samverka i detta syfte. Inom skolan och i arbetslivet och boendeplaneringen måste man samverka med den sociala sektorn för att för framtiden skapa en barnvänlig miljö. Samhället har också en viktig uppgift i att ge föräldrarna valmöjligheter mellan olika former av barnomsorg av god kvalitet. Det är fråga om föräldrarnas trygghet, som skall stärka dem och stödja dem i deras föräldraroll. Det är föräldrarna som skall ha möjlighet att tillsammans med barnen välja mellan olika tillsynsformer. Det kan aldrig vara samhällets uppgift att agera förmyndare och säga att endast den eller den formen för barnomsorg är önskvärd. Det finns i dag ett fortsatt starkt behov av flera daghemsoch familjedaghemsplatser. Det är samhällets uppgift att ta fram dessa liksom att pröva andra alternativ som komplement, exempelvis trefamiljssystemet. Utbyggnaden av vårdnadsersättningen ger föräldrarna möjlighet att ge mera tid till sina barn och därmed bygga upp ett tryggt förhållande. Riksdagens tidigare uttalade målsättning för utbyggnaden av barntillsynen står fast. Det är min och regeringens uppgift att tillsammans med landets kommuner verka för att denna målsättning blir uppfylld, att kravet på god kvalitet i barnomsorgen blir tillgodosett och att en framsynt planering för barnomsorgsfrågorna för framtiden äger rum. Jag kommer att omgående ta kontakt med Kommunförbundet för att fullfölja tidigare diskussioner om hur vi tillsammans skall kunna förverkliga dessa målsättningar. Jag vill också peka på en speciellt utsatt barngrupp. Det är invandrarbarnen, och de fordrar särskild uppmärksamhet. Det är ofta svårare att tillhöra den andra invandrargenerationen än den första, dvs. att vara barn till invandrare. Invandrarbarnens hemspråksundervisning är oerhört angelägen också för att barnen på rätt sätt skall lära sig förstå och använda svenska språket. Invandrarbarnens kulturella och religiösa situation måste ägnas stor uppmärksamhet, så att de inte blir särbehandlade i det svenska samhället, på grund av de svårigheter de har vid sidan av dem som de delar med många svenska barn. Herr talman! Under de senaste decennierna har konsumtionen av alkohol ökat mycket kraftigt. Alkoholmissbruk utgör ett mycket allvarligt socialt och medicinskt problem. Den totala omfattningen av alkoholmissbruket är inte känd. Men antalet personer med allvarliga alkoholproblem har enligt socialstyrelsen uppskattats till omkring 300 000. Antalet narkotikamissbrukare bedöms vara 10 000-15 000, men det rör sig om ganska osäkra tal. Problemen med att vara socialt utanförstående yttrar sig inte bara i missbruk, utan vi ser också ökade sociala och psykiska problem i familjer, i skolan, på arbetsplatser och i våra bostadsområden. Förtidspensioneringen av unga människor i sina s.k. bästa år är en skamfläck i vårt samhälle. Barn och tonåringar med regelbunden spritoch ölkonsumtion bär en tidsinställd bomb för sjukdom och alkoholism inom sig. Vi vuxna har ett oerhört stort ansvar i dessa frågor. Hur har det kunnat bli så här? Den stora omflyttningen av människor är kanske en av förklaringarna till ökade sociala svårigheter och problem. Många människor har ryckts ur sina sociala sammanhang. De har tvingats lämna den miljö där de vuxit upp, där de haft sin släkt och sina vänner och framför allt sin trygghet. Denna miljö har bytts ut mot en stereotyp yttre miljö, där människor alltför ofta upplever främlingskap, isolering och ensamhet. Arbetslösheten är en annan förklaring. Att inte ha arbete upplevs av många arbetslösa som att inte ha någon funktion i samhället, att man inte behövs. För de arbetslösa ungdomarna är detta speciellt svårt — att inte få komma in i samhället som de har utbildats för och uppfostrats till. Än värre är det för många ungdomar som har en bristfällig och ofullständig utbildning. Enligt regeringens mening är en viktig förutsättning för att stärka ungdomarnas situation att ytterligare insatser görs för att tillförsäkra alla ungdomar utbildning, praktik och arbete. I takt med att samhället har förändrats har också förhållandet mellan människor förändrats. Vi isolerar oss och tar mindre ansvar för varandra. Konsumtionen har för många människor blivit viktigare än mänskliga relationer. När vi ser att människor har problem i vår omgivning, drar vi oss undan och säger att det inte berör oss. Hur stöder vi egentligen som medmänniskor den familj där barnen misshandlas psykiskt eller fysiskt? Detta är ju uttryck för nöd och rop på hjälp. Men vad gör vi som medmänniskor? Kampen mot den sociala misären måste föras inom många olika områden och på många olika sätt. I socialtjänstpropositionen betonas vikten av att socialtjänsten mer aktivt skall delta i samhällsplaneringen. Jag vill än en gång understryka det oerhört betydelsefulla i detta. De erfarenheter och den kunskap som finns inom socialvården måste tas till vara i långt större utsträckning, om vi skall kunna förhindra de grymma sociala situationer som många av våra medmänniskor i dag befinner sig i. Inom olika vårdområden pågår ett intensivt arbete. Vi har stora personalgrupper inom social-, ungdomsoch missbrukarvården som gör stora självuppoffrande insatser. I socialsektorn pågår i våra kommuner ett ständigt utvecklingsarbete som syftar till att förebygga sociala problem som ställer människor utanför samhällsgemenskapen. Jag vill också betona betydelsen av de oerhört stora insatser på detta område som görs av olika föreningar inom folkrörelsernas ram. Jag ser det som en av de största frågorna inför 1980-talet att med grundlighet och stort allvar ta itu med alkoholoch narkotikamissbruket och dess orsaker. Om vi skall kunna stoppa den sociala nöd som drabbar allt flera, kan vi dock inte endast förlita oss på myndigheters och föreningars insatser. Vi måste förändra attityderna till varandra. När vi ser att människor har problem, så är det något som angår oss alla. Vi måste våga bry oss om och stödja varandra. När det gäller våra ungdomar måste vi vara beredda att ta större ansvar — inte bara för våra egna barn utan också för grannens och för de barn som vi över huvud taget möter, var helst det må vara. De ungdomar som visar att de har problem måste vi ta på allvar. När de missbrukar, när de förstör i skolan, så är ju detta deras uttryck för rop på hjälp. Vad de egentligen säger är: Bry er om oss! Vi måste alla lära oss uppfatta dessa rop på hjälp. Vi måste också inse att ungdomarna identifierar sig med oss vuxna. Vi måste inse detta och handla därefter. Det har därför stor betydelse hur vi själva uppträder och hur vi själva lever. Vår egen alkoholkonsumtion är ett exempel. Vi kan inte bara i ord förklara för våra ungdomar att de inte skall använda alkohol. Som vi själva hanterar alkohol eller andra beroendeframkallande medel, så kommer också våra ungdomar att göra det. Vill vi hjälpa andra, måste vi också vara beredda att avstå själva. Tiden medger inte att jag här kan beröra mer än några av de problem som är att hänföra till den sociala sektorn, ej heller att jag går in på dem i detalj. Men det är min förhoppning att regering och riksdag tillsammans i ett konstruktivt samarbete skall kunna ta itu med dessa problem och finna lösningar för att stödja de medmänniskor som är i starkt behov av stöd. Vi politiker är inte bara beslutsfattare, vi är också opinionsbildare. Vi klarar inte all solidaritet och medmänsklighet över skattsedeln. Alla människor har ett personligt medmänskligt ansvar. Det är i år det internationella barnaåret. Barnen är vår största tillgång, men de är en mycket sårbar tillgång. Jag vill därför till sist erinra om några regler för umgänget med våra barn som vi inte får glömma. Ett barn som får mycket kritik lär sig att fördöma. Ett barn som får uppleva fientlighet lär sig att slåss. Ett barn som görs till åtlöje utvecklar blyghet. Ett barn som ständigt får uppleva skam lär sig att känna sig skyldigt. Ett barn som behandlas med tolerans lär sig tålamod. Ett barn som får uppmuntran lär sig förtroende. Ett barn som får beröm lär sig att uppskatta. Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa. Ett barn som accepteras och möts med vänskap lär sig att känna kärlek i världen. Alla vuxna har något av barnet kvar inom sig. Därför — vad som är bra för barn är också bra för vuxna i en värld av oro och otrygghet. Detta är en betydelsefull utgångspunkt för vårt socialpolitiska arbete. Och min uppgift i den roll som jag nu har är att solidariskt på den här grunden arbeta för jämlikhet och trygghet för alla människor i vårt samhälle.

Herr talman! Det är väldigt mycket av det som Karin Söder sade som jag känner stark sympati för. Men det är ändå så att vi också måste gå till verkligheten för att se hur vi skall kunna förverkliga de vacka orden. Och då är det så att det finns också vissa grundläggande skiljelinjer, trots allt, mellan borgerlig och socialdemokratisk samhällssyn. Sociala synpunkter och socialarbetare skall ha större inflytande på den politiska planeringen, sade Karin Söder — samhället skall stå i människans tjänst. Ja, det är bra. Men vi måste också göra upp med den borgerliga grundidén att vinstintresset skall styra och att den första och viktigaste uppgiften för politiker, såsom det ofta har sagts i flera valrörelser, är att hålla tillbaka skattehöjningarna. Det här problemet möter vi ute i kommunerna just när det gäller att ta ställning till sådant som rör barnens väl, och då har jag en väldigt deprimerande upplevelse av samtliga borgerliga partier efter ganska många års kommunalpolitiskt arbete. Föräldrarnas otrygghet fortplantar sig till barnen, sade Karin Söder. Ja, det är riktigt. Karin Söder sade också att materiella villkor är inte det enda. Nej, men det är så att den otrygghet hos föräldrarna som fortplantar sig till barnen beror fortfarande väldigt ofta på materiell nöd. De allra flesta av de här föräldrarna får av den borgerliga regeringen en skattepolitik som missgynnar dem. De får nej till krav på höjda bostadsbidrag, de får otillräcklig höjning av barnbidragen. Sammanlagt har de fått en mycket kraftig sänkning av sin levnadsstandard. Det är också de som har fått betala den bristande barnomsorgen, med skiftarbete, nattarbete, väldigt otrygga och dåliga levnadsförhållanden i många familjer. Och det är de borgerliga partierna som har sagt nej till åtgärder här. Vi socialdemokrater är inte utan självkritik när det gäller situationen för barnen och för människor i dagens samhälle. Men vi är övertygade om att vi är de enda som har en ideologi som bär när det gäller att förändra industrisamhället, ta bort dessa avarter, verkligen se till att samhället står i människans tjänst. Till slut måste jag konstatera att jag inte fick något rejält svar med konkreta uppgifter om hur det skall gå till att klara utbyggnaden av de 25 000 platser som fattas till nästa år i dagoch fritidshem eller de 180 000 platser som måste komma till fram mot mitten av 1980-talet för att riksdagens beslut 1976 skall kunna fullföljas.

Vi i centern kan inte medverka i en politik som sätter barnfamiljerna på undantag. Här talade Birgitta Dahl om att endast den socialdemokratiska ideologin kan verka solidariskt. Jag vill med bestämdhet hävda att vi i centerpartiet alltid har medverkat i en sådan politik som har gett de utsatta grupperna i samhället den trygghet de förtjänar och är berättigade till. Det är en solidaritet som vi inte viker från. Det är också med den utgångspunkten som vi har tagit säte i regeringen, det framgår tydligt av regeringsförklaringen. Det är också det som är utgångspunkten för vårt förslag att höja barnbidragen. Vi hoppas också att den utredning som nu arbetar när det gäller barnfamiljernas ekonomiska situation snabbt skall lägga fram förslag, så att vi får en totalbild av hur barnfamiljerna verkligen har det, och att vi därefter, inom de ekonomiska ramar som står till buds, skall kunna ge dem ett bättre utgångsläge. Jag är helt medveten om, och jag tycker att det närmast är en självklarhet, att en materiell grundtrygghet är en förutsättning för att man också skall kunna uppleva det andra vi är ense om är så viktigt, livskvalitet i form av gemenskap och känslan av att man behövs. De två beståndsdelarna — ekonomisk trygghet och känslomässig trygghet — är beroende av varandra, och vi får alltså inte bortse från den andra delen. När det sedan gäller utbyggnaden av barnomsorgen delar jag uppfattningen att det är mycket olyckligt att inte de mål som riksdagen har fastlagt har kunnat uppnås. Det var därför jag sade att jag skall göra vad jag kan för att åstadkomma förbättringar. Jag skall ta kontakter med Kommunförbundet och diskutera hur vi skall lägga upp det hela för att så snart det någonsin är möjligt nå uppsatta mål. Det är många barn som far illa, och deras föräldrar far illa när man har en otrygg barnomsorg. Många unga som vill gå ut i arbetslivet kan inte göra det på grund av att de inte får en god omsorg för sina barn. Därför måste vi använda alla instrument, alla möjligheter, för att tillgodose behovet av barnomsorg, i daghem och familjedaghem. Vi måste också medverka till att utbilda dagbarnvårdare, så att också de får den trygghet som de är berättigade till — de som upplåter sina hem för vård av barn. Det gäller naturligtvis också att ha kvalitet på barnomsorgen. Det får inte vara enbart en tillsyn — det skall vara en omsorg, en utvecklande och stimulerande miljö, där barnen får lära sig att ta ansvar, där de får medverka i det dagliga livet och på det sättet blir bättre rustade för de prövningar som kommer i framtiden. Det är det som är kvalitet, och det fordras utbildning, det fordras människor som har insikt om barns behov för att vi skall klara av den delen. Även på det området pågår ett utredningsarbete. Materialet är nu ute på remiss, och förhoppningsvis kommer regeringen därigenom ganska snabbt att få ett underlag för konkreta åtgärder. Vi har inte delade meningar om vilka mål vi skall uppnå. De här frågorna är en lika viktig del i den ideologi jag företräder som jag förmodar att de är i Birgitta Dahls ideologi.

Herr talman! Får jag först ta upp det som Karin Söder sade om pensionärerna, eftersom det är ett missvisande påstående som valsade runt i hela valrörelsen. Pensionärernas pensioner har dess bättre höjts under denna tid till följd av ett riksdagsbeslut som fattades på förslag av den socialdemokratiska regeringen. Det var tur att vi fattade det beslutet innan vi fick den borgerliga regeringen! Pensionerna har dessutom behövt höjas extra ofta, eftersom inflationen varit så hög. Det är, Karin Söder, inte precis något att skryta över att man varit tvungen att utlösa indexregleringen så ofta. Barnfamiljerna har inte haft någon motsvarande indexreglering, och det är lögn att påstå att barnbidragen har höjts i takt med inflationen. En vanlig löntagare har fått en levnadsstandardförsämring som motsvarar en månadslön. För barnfamiljerna, som har många att försörja, är försämringen mycket större. Och inte har barnbidraget höjts så mycket. Däremot har, som jag påpekade, mellan 150 000 och 200 000 barnfamiljer förlorat sina bostadsbidrag. Det rör sig i allmänhet om hemmafrufamiljer. Varför har ni låtit det ske? Jag hörde i går de borgerliga företrädarna stå och tala om att vi måste ha en åtstramning och att vi måste ompröva en rad sociala förmåner, som vi är vana vid att ha. Jag skulle vilja fråga Karin Söder såsom ansvarig för det sociala området: Vilka sociala förmåner är det som skall omprövas? Och vilka är det som över huvud taget skall få en chans till förbättring i den här situationen? Sedan vill jag upprepa min fråga, för den har jag fortfarande inte fått något svar på: Vilka praktiska åtgärder är det som skall till för att klara nödsituationen när det gäller barnomsorgsutbyggnaden? Är Karin Söder beredd att ta itu med någon av de åtgärder som vi har föreslagit här flera gånger, nämligen att man tillsammans med Kommunförbundet skall upprätta en plan för hur vi skall uppnå målen, först det som är uppsatt till 1981 och därefter det som var uppsatt till mitten av 1980-talet, med full behovstäckning när det gäller barnomsorgen? Är ni beredda att verka för att en sådan plan upprättas? Är ni beredda att verka för att kommunerna får höjda statsbidrag därför att de statsbidrag som utgår har urholkats av inflationen och i dag är mindre värda än de var 1976? Är Karin Söder beredd att uppfostra sina partikamrater, som är kommunalpolitiker, och andra borgerliga kommunalpolitiker, så att de uppträder litet bättre i fortsättningen när det gäller barnomsorgen ute i kommunerna? Det är ju om barnomsorgen, om SIA-skolan och fritidsverksamheten för barnen och om en social bostadspolitik till barnfamiljernas bästa som striden ute i kommunerna faktiskt står.

Herr talman! När det gäller urholkningen av olika sociala förmåner så skulle man här kunna dra upp en lång rad jämförelser med vad som under socialdemokraternas sista regeringsperiod hände beträffande inflationstakten, som ju då var avsevärt högre. Sådana jämförelser skulle inte bli förmånliga för socialdemokraterna. Beträffande framtiden vet vi att vi är i en svår ekonomisk situation, precis som alla andra industriländer. Här gäller det att prioritera mellan olika åtaganden i samhället, naturligtvis inte bara inom den sociala sektorn utan vi måste ha en totalbild av hela samhällsekonomin. Det framgår mycket klart av regeringsdeklarationen vad som gäller för den sociala sektorn. Där står att vi skall stödja de svagaste i samhället och att vi skall driva en fördelningspolitik till stöd för de utsatta i samhället. Det är svaret på Birgitta Dahls fråga. Det är alltså hela regeringen som står bakom detta. När det gäller barnomsorgsutbyggnaden så har jag av naturliga skäl på den dryga vecka som jag innehaft mitt ämbete inte hunnit ta de kontakter som är nödvändiga för att konkret kunna svara på Birgitta Dahls fråga i det här avseendet. Det är ju viktigt att de åtgärder man vidtar sker i samförstånd med de berörda parterna, i det här fallet kommunerna. Men Birgitta Dahl kunde ju ha lyssnat på mitt anförande, där jag sade att det är viktigt att få sådana planer för barnomsorgen att det blir möjligt att uppfylla de mål som riksdagen har uppställt. Detta är utgångspunkten för det arbete som vi nu tillsammans skall inleda. När det gäller kommunpolitikernas möjligheter att tillgodose kravet på en god barnmiljö säger mig min erfarenhet att det kan tänkas att det ibland kan behövas diskussioner inom alla partier om vad som är bra och vad som är bäst för barnen. Det är inte alltid bara en fråga för det parti som jag tillhör, utan det kan gälla alla. Det viktiga är att vi för en dialog där barnens synpunkter och deras behov i alla sammanhang kommer till uttryck i samhällsplaneringen. Där har vi en gemensam uppgift, och jag tror att vi i långa stycken har gemensamma värderingar i det här avseendet. Om Birgitta Dahl och jag och flera andra ställer upp på detta, skall vi säkert också med framgång kunna genomföra de för barnen så viktiga målen.

Herr talman! Jag ber att få hälsa en ny socialminister välkommen. Det har ju varit täta byten, men de har inte varit så täta att vi inte önskar ett byte än en gång — så att vi får en socialdemokratisk socialminister och en socialdemokratisk regering. i; Jag skall dröja litet vid det som fru Söder har varit inne på i sitt inlägg, i varje fall i ett kort avsnitt, nämligen den sociala utslagningen. Vi har här att göra med ett kort perspektiv och ett långt perspektiv. Birgitta Dahl har i en stor del av sitt anförande uppehållit sig vid det långa perspektivet. Vad är det för samhälle vi skapar för våra barn och för oss själva? I det långa perspektivet är det ju fråga om arbete, och då inte bara om att ha ett arbete, utan också om att arbetet har en mening och ett innehåll. Det är naturligtvis med förskräckelse man konstaterar att sysselsättningsutredningen sade att 8 96 av ungdomarna 1978 var arbetslösa. Det är ingen bra utgångspunkt när man skall gå ut i livet. Vi har ett konkurrenssamhälle, som bryter ner och som talar om för oss hur vi skall vara i de vassa armbågarnas samhälle. Inom bostadsplaneringen är det viktigt att socialnämnden tidigt kommer in i arbetet och får vara med och planera. Andra viktiga områden är barnomsorgen och skolan. Vi hoppas att vi tillsammans skall kunna skapa vad som nu litet luddigt beskrivs som livskvalitet. Jag tror att vi alla känner vad det begreppet egentligen innebär, även om vi har svårt att ge ett konkret innehåll åt det. Vi känner till läget också när det gäller den sociala utslagningen, framför allt genom alkohol och narkotika. Fru Söder var inne på det en hel del, och hon sade att det är ett mycket allvarligt problem. Jag vet inte om hon är medveten om att det har sagts att detta är ett av de största problemen eller t.o.m. det största problem som vi har. Vi vet att alkoholkonsumtionen sedan andra världskriget har ungefär fördubblats. Vi vet att narkotikan har kommit hit. Vi vet att forskningen konstaterat att missbruket och skadorna ökar, kanske mer än konsumtionen ökar. Det finns naturligtvis inte alltid ett personligt samband, men de här kurvorna för alkoholbruket och skadorna följs åt. Inom socialdemokratin har vi gått i spetsen när det gällt att bygga upp en välfärdsstat. Vi kan inte utan att protestera och slå larm åse att detta välfärdssamhälle håller på att brytas sönder inifrån. Vi har lagt fram ett programförslag, som jag förmodar är väl känt för fru Söder. Vi har i programmet bl.a. tagit upp problemen på skolans område. A-nämnden i socialstyrelsen har gjort en undersökning, i vilken man tagit upp undervisningen i skolan på detta område. Undersökningen har kommit fram till att denna undervisning är dålig. Vi har också tagit upp frågan om förhållandena i arbetslivet. Ett samarbete på detta område mellan arbetsmarknadens parter har kommit i gång, och det är ett arbete som måste fullföljas. När det gäller nöjeslivet har jag läst en bok som heter I nattens ljus. Det är en bok som jag rekommenderar socialministern och regeringen att läsa. Det är en torftig nöjesmiljö som redovisas i den boken. Vi vill att det skall anslås pengar till alkoholfria nöjesmiljöer. Det kan kosta mycket pengar, men det är nödvändigt att detta kommer till stånd. Vi vill mobilisera folkrörelserna. Min erfarenhet är att folkrörelserna är beredda att göra insatser, men regeringen har bara till en liten del kunnat tillgodose deras krav och inte alls i den utsträckning som skulle vara nödvändig. Vi behöver förstärka vården och göra den bättre — jag skall återkomma till det senare. Vi har sagt att vi vill att staten skall satsa 100 milj.kr. på tre år. Två gånger har vi fått avslag på våra förslag, även om vi vid den senaste riksdagsbehandlingen fick några extra vårdplatser. Vi återkommer nu i samband med behandlingen av propositionen om socialtjänstlagen. Vi hoppas att vi då skall vinna bättre gehör för våra förslag. Men våra tidigare erfarenheter av trepartiregeringen är att när man kommit överens om en sak, så vill man inte ens flytta på ett kommatecken. Min förhoppning på den punkten är därför inte särskilt stor. Men vi kommer att tjata till dess vi får gensvar från den regering som vi har. Min fråga till fru Söder i detta sammanhang är: Vad tänker ni göra? Vilket svar tänker ni ge oss när det gäller våra förslag? Vi har också föreslagit att regeringen skall tillsätta en kommission. Jag har från Norge fått en rapport om att man där haft en sådan kommission som lagt fram ett förslag. Den har bestått av statssekreterare. Vi anser också att en sådan kommission skall arbeta inom regeringens ram. Vi utgår från att den kommer att samarbeta med A-nämnden i socialstyrelsen och att kommis sionen snabbt kan gå igenom problemområdena och ta upp de förslag vi lagt fram. Vi har i vår motion sammanfattat vad kommissionen bör syssla med, och jag skall föredra det som hastigast.

Vi vill också att A-nämnden inom socialstyrelsen skall ges i uppdrag att se över restriktionssystemet. Jag tillhör inte dem som tror att vi behöver ytterligare restriktioner. I varje fall tycker jag att vi först skall pröva dem som vi har. Jag hälsar med tillfredsställelse att den förre socialministern tillsatte en utredning om ungdomslangningen — det som vi kan kalla för kamratlangningen. Vi har en 20-årsgräns. Tänk om vi kunde få ha den också i praktiken! Men man köper sprit och langar sprit långt under denna gräns. Priset är en bit i detta sammanhang, och här ligger nu på vårt bord ett förslag som vi har att ta ställning till. Jag tror inte att det i framtiden räcker att bara hålla jämna steg med inflationstakten utan att ytterligare använda priset i konsumtionsbegränsande syfte. I vår motion har vi också sagt att det är viktigt med attityderna. Vi vill att man skall bli ytterst restriktiv med den statliga representationen i fråga om alkohol, och jag vill fråga fru Söder om regeringen ämnar vidta någon åtgärd i det avseendet. Vi tycker inte att man skall använda statliga medel till Spritrepresentation. Dessutom bör man göra någonting när det gäller avdragsreglerna vid beskattning för företag som bjuder på sprit vid sin representation. Herr talman! Jag hoppas att jag får återkomma i någon replik beträffande det som jag nu har berört. Till slut vill jag ta upp frågan om socialtjänstlagen på en enda punkt. Vi kommer nu att behandla denna lag i socialutskottet, och det är i varje fall vår mening att förslaget skall framläggas för riksdagen i mars månad nästa år. Men socialtjänstpropositionen — på omkring 1 000 sidor — var ju ofullbordad i det avseendet att man inte hade klarat upp frågan om huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna. Vi har sagt att vi inom socialdemokratin inte vill medverka till att denna socialtjänstproposition tas upp till beslut förrän huvudmannafrågan är avgjord. Det måste alltså gå mycket snabbt med de kontakter och den uppgörelse som skall ske med Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Eftersom socialministern bara har varit i tjänst en vecka är min fråga: När kommer socialministern att ta dessa kontakter? Hur tänker hon driva detta ärende? När avser hon att det skall bli klart på den här punkten, så att vi kan behandla socialtjänstpropositionen i vanlig ordning?

Herr talman! Evert Svensson gör ju många betydelsefulla och skrämmande konstateranden om hur det ser ut i samhället när det gäller alkoholskador och alkoholproblem av olika slag. En formulering som han hade var att välfärdssamhället bryts ned inifrån. Jag tror att om Evert Svensson lyssnade till mitt anförande tidigare, så fann han att jag hyser precis samma oro som Evert Svensson inför detta förhållande — att framför allt barn och ungdomar inte upplever att de lever i ett välfärdssamhälle. Deras situation är sådan att de som individer bryts ned och inte har den beredskap som de borde få för att bygga vidare på det svenska välfärdssamhället. För att knyta an till problemen med alkoholen i samhället och de frågor som Evert Svensson ställde vill jag gärna svara att jag redan har haft kontakter med mina kolleger i regeringen vilka handlägger frågor som har med alkoholpolitik att göra. Vi är eniga om att vi skall söka oss fram till samarbetsformer. Om det blir exakt de som socialdemokraterna har föreslagit vill jag inte i dag förutskicka. Men vi är alltså i färd med att söka etablera någon form av samarbete för att kunna ta itu med dessa frågor på bred front. Det är alltså det besked jag kan ge i dag, att vi inom regeringen trots den korta tid vi arbetat har diskuterat den här frågan och är beredda att ta initiativ. Jag har personligen samma inställning till restriktioner som Evert Svensson har, nämligen att restriktioner inte är någonting som man vinner seger med i det långa loppet, utan att vad det gäller är att få till stånd attitydförändringar i den här frågan. Det är ändå viktigt att man ser över de restriktioner som finns och undersöker i vad mån de efterlevs. Därför är det bra att just langningen till ungdomar är under utredning. Vad vi tillsammans har ett ansvar för att ta itu med är att engagera alla. Då tänker jag också på folkrörelserna, som ju under många årtionden har varit engagerade i dessa frågor. Det gäller inte bara nykterhetsorganisationerna utan också många andra organisationer som har velat ge människorna ett värdefullt livsinnehåll, så att de har haft möjlighet att motstå de frestelser som finns i tillvaron. Vi bör tillsammans starta en folkkampanj mot den situation som i dag råder inte bara bland barn och ungdom utan också bland många vuxna när det gäller bruket av alkohol. Om alla goda krafter förenas i detta arbete och om vi tar alla intresserade människor till hjälp tror jag att vi kommer att nå resultat. Detta är ingenting som man kan lyckas med bara från politiska talarstolar, utan i detta arbete måste vi ha med oss alla människor som har ett intresse av att skydda barn och ungdomar från att gå under i alkoholmissbruket. Jag skall också svara på den fråga som Evert Svensson ställde om socialtjänstlagen och huvudmannaskapet. Vi har haft också denna fråga uppe till diskussion. Jag finner det mycket angeläget att arbetet kommer i gång, och enligt de kontakter som jag har haft skall det nu göra det. Det är min förhoppning att ett avtal i den här frågan skall vara i hamn fram på vintern. Om förhandlingar lyckas eller ej vet man ju inte i förväg. Det är alltså en förhoppning jag när att denna fråga skall kunna vara löst, så att riksdagen kan behandla socialtjänstpropositionen under våren så som det är tänkt.

Herr talman! Jag tackar för den sist besvarade frågan. Jag hoppas att det inte bara är en förhoppning utan att ett sådant avtal verkligen kommer till stånd. Arbetet med utredningen och propositionen om socialtjänstlagen har pågått mycket länge. Det bör därför komma ett beslut så fort som möjligt. Enligt våra planer i socialutskottet har vi räknat med att det skall komma i mars. Jag hoppas att det inte behöver fördröjas, för det är här också fråga om utbildning av personal och förtroendemän. Man kanske kan säga att tiden för utbildning blir relativt kort, även om ett beslut kommer planenligt. Jag anser att det är absolut nödvändigt att frågan om huvudmannaskapet är klarlagd så långt att vi vet vad vi gör när vi fattar beslutet i riksdagen. Jag tackar också för vad fru Söder säger om de kontakter som socialministern har tagit med kollegerna i regeringen när det gäller frågan om den sociala utslagningen på grund av alkoholmissbruk. Jag förmodar att det alltid tas sådana kontakter i stora och väsentliga frågor. Vad vi skulle behöva är ett aktionsprogram. Det behövs en kommission som sätter sig ned i morgon dag och går igenom det material som finns. A-nämnden i socialstyrelsen har sådant material — det finns forskningsrapporter och mycket annat. Jag förmodar, som jag sade tidigare, att det blir ett samarbete med den nämnden. Detta behöver inte ta så lång tid. Tillsätt kommissionen i morgon dag och se till att den arbetar! Det är hög tid, och det är nödvändigt. Fru Söder lämnade frågan om alkoholen vid den statliga representationen liksom beskattningsfrågan obesvarad. Jag vill gärna ha svar på de frågorna. Fru Söder talar liksom sin föregångare på socialministerposten mycket om folkrörelserna. Jag upprepar vad jag sagt många gånger från kammarens talarstol: Folkrörelserna har visat en väldig beredskap att göra insatser, men de har inte fått det stöd de behöver av den borgerliga regeringen. Därför väntar vi med spänning på den proposition som kommer i januari. Då om inte förr kommer de viktiga svaren. Hittills har de svaren varit dåliga.
Herr talman! Det var ett misstag att jag inte svarade på frågan om representationen. Jag har inte diskuterat den frågan med mina regeringskolleger, men min personliga uppfattning i den frågan är att man vid representation skall vara mycket restriktiv med användandet av alkohol. Det skulle inte vara mig emot att gå längre i det avseendet än vi gjort hittills. Jag är anhängare av en stor restriktivitet.
Herr talman! Frågan gällde om regeringen vill gå vidare. Det innebär ett ganska stort steg inom den statliga förvaltningen. Nu hoppas jag att fru Söder, som har en central post i den nuvarande regeringen, kan få med sina kolleger på det. Det gäller främst den statliga representationen. I förlängningen gäller det naturligtvis också annan representation, men regeringen har ju bara inflytande över den statliga. Det gäller också beskattningen av företag som bjuder på alkohol i sin representation. Reglerna för sådan beskattning bör ändras.

Herr talman! Också jag skall i mitt anförande koncentrera mig på missbruksproblematiken. Jag delar helt Evert Svenssons uppfattning att alkoholmissbruket är vårt utan jämförelse största sociala problem, ett problem som har allvarliga skadeverkningar för den enskilde missbrukaren, hans familj och omgivning och för hela samhället. Särskilt allvarligt är att de s.k. gubbarna inte bara blir allt fler utan också allt yngre. Missbruket tar också en växande del av behandlingsresurserna i anspråk, främst inom psykiatrin. År 1962 svarade alkoholism och alkoholpsykos för ungefär en åttondel av alla vårdtillfällen inom den slutna psykiatriska vården, tolv år senare för en tredjedel. Men också en allt större del av de kroppsliga skador och sjukdomar som drabbar framför allt yngre och medelålders män har samband med alkoholmissbruk. Vissa undersökningar tyder på att mellan 20 och 50 926 av besöken på medicinska, kirurgiska och psykiatriska akutmottagningar direkt eller indirekt kan bedömas vara följder av alkoholmissbruk. De viktigaste insatserna för att komma till rätta med alkoholmissbruket måste naturligtvis vara de förebyggande: att bereda barn och ungdom en god och varm, engagerad och engagerande uppväxtmiljö och en meningsfylld utbildning och sysselsättning. Olika studier av social missanpassning visar att vad som främst behövs är en fostran som bygger på kärlek, inte släpphänthet, på fasthet, inte hårdhet, och med konsekvent behandling av barnet. Familjen och hemmet har här naturligtvis den centrala rollen — en roll som på alla sätt måste stödjas och stärkas. Vi vet också att det finns ett mycket starkt samband mellan harmonin hos barnen och harmonin hos föräldrarna. Bara detta borde vara skäl nog att verka för största möjliga valfrihet. Inte minst angeläget är att också ensamföräldrar och andra med begränsad ekonomi ges möjlighet att ägna barnen tillräcklig tid och omsorg, att orka med både sig själva och barnen. Det är hög tid att inse att detta att vårda och fostra barn är en av de allra viktigaste uppgifterna i vårt samhälle. Den ATP-rätt för vård av små barn som finns inskriven i regeringsdeklarationen kan här få stor betydelse, inte minst psykologiskt. Det gäller inte att prestera. Det gäller att fungera socialt, brukar det ibland heta om skolan. Men en elev kan fungera socialt tillfredsställande bara om han får prestera efter sina egna förutsättningar. Många har svårt att hänga med i undervisningen, inte minst på högstadiet, på grund av otillräckliga baskunskaper eller därför att de finner den alltför teoretisk. Många kommer efter och försöker hävda sig på annat vis, inte minst genom att stoltsera med eller fly till missbruk av alkohol eller narkotika. Skolan måste därför utformas så att den bättre än nu kan tillgodose olika elever med olika förutsättningar, anlag och intressen. Ungdomsarbetslösheten är särskilt svår för dem som slutar skolan vid 16 års ålder. Också detta kan leda till sociala problem och missbruk av olika slag. Det är därför bra att det slås fast i regeringsdeklarationen att ytterligare insatser skall göras för att tillförsäkra alla ungdomar utbildning, praktik eller arbete. I många fall kan organiserad lärlingsutbildning, där en företagare tar på sitt ansvar att lära den unge ett riktigt arbete, vara den bästa lösningen. Det är också viktigt att underlätta provanställning av ungdomar i de små företagen. Detta skulle kunna göra det möjligt för fler att få jobb i eller nära sin hembygd. Det finns all anledning att betona att vi alla såsom skolkamrater, grannar, vänner eller arbetskamrater har ett ansvar för våra medmänniskor, som samhället aldrig någonsin kan ta över, när det gäller att stödja och hjälpa varandra och försöka hindra utslagning och isolering. Vid begynnande missbruk får vi inte väja undan, utan vi måste verka för att stöd, vård och bistånd sätts in så tidigt som möjligt. Gemenskap och solidaritet har inget parti monopol på. Inom alla partier måste vi bättre än hittills verka för att alla ställer upp i detta avseende. Problemen är så allvarliga att frågan om nya eller förstärkta alkoholrestriktioner på sistone har tilldragit sig ökat intresse. Naturligtvis är det så, att funnes ingen alkohol skulle vi inte ha något alkoholmissbruk. Spritstrejken i Sverige 1963 liksom strejken vid de finska systembutikerna för några år sedan gav positiva resultat i form av minskat fylleri och minskat tryck på vårdapparaten. Men båda dessa strejker var kortvariga. Vad skulle ha hänt om de fortsatt längre tid? Erfarenheterna från förbudstiden i USA är väl snarast att mycket snart flödade spriten och florerade brottsligheten som aldrig någonsin tidigare. Motsvarande erfarenheter har vi i Sverige på narkotikaområdet. Trots att ingen legal försäljning förekommer, är det normalt ingen som helst svårighet att komma över narkotika. Hanteringen har i stället här som i andra länder medfört en omfattande brottslighet. Alkoholmissbruket har fått sådana allvarliga konsekvenser för enskilda och närstående samt för vårdområdena att vi måste vara öppna för restriktioner, om det verkligen kan beläggas eller göras troligt att de är ägnade att förebygga eller minska alkoholmissbruket. Jag menar därför att såväl Systembolagets försäljningsmonopol som 20-årsgränsen för inköp bör bestå. Det står nämligen klart att langningen till de yngre vanligen sker genom något äldre kamrater. En sänkning av inköpsåldern till 18 år, myndighetsåldern, kan synas logisk men skulle innebära påtaglig risk för ökad langning till kamrater ännu längre ner i åldrarna. Också tanken på att återinföra motboken har på senare tid väckts till liv. Man har sagt att hjälper inget annat får vi väl återinföra motboken. Jag är övertygad om att det skulle motverka sitt syfte. Begränsades ransonen till två liter i månaden — det är hälften av vad män över 30 år normalt fick — skulle varje motboksinnehavare kunna få ut 24 liter sprit om året, och det är ungefär dubbelt så mycket som i genomsnitt konsumeras legalt i Sverige. Sannolikheten är därför stor att det skulle leda till en ökad, inte minskad, spritförsäljning därför att ransonen lätt skulle uppfattas som normerande. Samtidigt är risken stor för att vi dessutom efter en övergångstid skulle få en stark ökning av överlåtelse av sprit, hembränning, smuggling och konsumtion av K-sprit. Men jag vill ändå hävda att det krävs mer av forskning och uppföljning kring olika restriktioner. Jag tror att det är angeläget att så snart som det är möjligt få en ordentlig utvärdering av mellanölsförbudets konsekvenser. Jag tror också att det är viktigt att vi följer utvecklingen och erfarenheterna från andra länder. Det ökade missbruket hör till de svåraste frågorna som socialvården ställs inför i dag. I den debatt som har gällt samhällets ansvar för missbruksvården har meningarna gått starkt isär. Under 1970-talets mitt framträdde den uppfattningen allt starkare att samhället bara i sällsynta undantagsfall skulle ingripa i den enskilde missbrukarens personliga förhållanden. Samhällets stödoch hjälpinsatser skulle göras mera attraktiva och lättare att nå men komma i fråga först när den enskilde själv efterfrågade sådana åtgärder. Det ledde till att samhällets ansvar för att missbrukarna bereddes vård även i situationer, då de inte själva efterfrågade vården, kom i bakgrunden. Men också nämndernas ansvar för att genom en aktiv verksamhet erbjuda missbrukarna stöd och hjälp för att komma ur missbruket tunnades ur alltmer. Inte minst ledde tyvärr på många håll sammanslagningen av social-, barnavårdsoch nykterhetsnämnderna till att insatserna för de alkoholskadade eftersattes. Samtidigt fick vi en risk för att nykterhetsvården stod tillbaka för det som bedömdes som mer angeläget. Dessa risker, herr talman, elimineras inte av den socialtjänstproposition som nu ligger på riksdagens bord. Det särskilda ansvaret för att förebygga alkoholmissbruk och hjälpa dem som drabbas har ersatts av allmänna uttalanden om samhällets ansvar för dem som vistas i kommunen. Missbruksproblematiken nämns över huvud taget inte i förslaget till lag. Vi menar därför att socialtjänstlagen måste kompletteras med bestämmelser som lägger fast socialnämndernas särskilda ansvar för att genom aktiv verksamhet erbjuda missbrukarna stöd och hjälp att ta sig ur missbruket och för åtgärder i förebyggande syfte. Många i och för sig välmenande insatser inom sjukvården är i dag snarast ägnade att stimulera till ökad alkoholkonsumtion hc ; många alkoholproblematiker: sjukskrivning, förtidspensionering och återkommande avgiftning utan efterföljande rehabilitering. Missbrukaren får på det viset tid, pengar och ork att fortsätta missbruket. Samverkan mellan sjukvården och socialvården måste därför förbättras och behandlingen oftare än nu kombineras med arbetsrehabilitering eller aktiva insatser för att stödja människorna i en missbrukssituation. Arbetet har en central roll när det gäller att försvåra utvecklingen av ett missbruk, dels därför att kravet att gå till ett arbete i sig utgör en effektiv social stödjekorsett, dels därför att arbetet för många är den viktigaste källan till sociala kontakter. Jag noterar därför med tillfredsställelse att socialministern menar att förtidspension måste vara den absolut sista åtgärden. Den måste också, menar vi, tillgripas betydligt mer restriktivt än i dag. Naturligtvis måste, herr talman, vården av alkoholskadade så långt möjligt ske på frivillig väg. Men när frivillighet inte går att nå, när missbrukaren eller hans anhörigas hälsa och liv står på spel, då måste det finnas möjligheter till insatser utan samtycke, insatser som också måste kunna utformas så att de verkligen kan tillgodose missbrukarens speciella behov. Förslaget om vård utan samtycke av vuxna missbrukare kan enligt vår mening inte läggas till grund för en ny lagstiftning. Förslaget innebär att sådan vård endast skulle kunna ske inom ramen för den psykiatriska lagstiftningen. Det förslag som framlagts skulle enligt vår mening leda till minskad rättssäkerhet i förhållande till nu, risk för utvidgning av det psykiatriska sjukdomsbegreppet och en ensidig betoning av det psykiatriska behandlingsbehovet. Möjligheterna till mer långsiktig social rehabilitering skulle allvarligt försämras till men för missbrukarna och deras anhöriga. Vad som är särskilt allvarligt är att detta också skulle drabba unga missbrukare redan från 20 års ålder. Begränsningen av vårdtiden till högst fyra veckor skulle dessutom drabba de missbrukare hårdast som har största behovet av mer långvarig vård och som inte av egen kraft mäktar stå emot fortsatt missbruk, hur fina behandlingsplaner som än läggs fram. Av tvångsvårdade narkomaner som i dag bara kan vårdas enligt psyk-lagen hade 40 96 längre vårdtider än fyra veckor. Den utredning om reglerna för vård utan samtycke som har aviserats i syfte att trygga rättssäkerheten och garantera effektiv vård bör därför få i uppdrag att skyndsamt utreda och föreslå en medicinsk vårdlag som ger möjlighet att bereda vård på såväl sociala som medicinska indikationer.

Herr talman! Invandringspolitiken i Sverige — eller snarare de politiska beslut som har fattats för att reglera invandringen — har syftat till att tillfredsställa näringslivets behov av billig arbetskraft under den tid då industrin har expanderat, utan någon som helst hänsyn till de sociala problem som invandringen medfört, och utan någon som helst planering av åtgärder eller samhällelig beredskap för att möta problemen. Migrationen i Europa, som under de senaste årtiondena har fått formen av en folkvandring, orsakas av den ojämna ekonomiska och industriella utvecklingstakten i den kapitalistiska världen. Migrationen tjänar till att skaffa billig och rörlig arbetskraft och resulterar i att ytterligare öka skillnaderna i utvecklingstakten. Samtidigt fungerar den som säkerhetsventil och dämpar klasskampen i invandrarnas ursprungsländer. Invandrarna utgör i dag en del av den internationella arbetarklassen. En del som även här i Sverige drabbas särskilt hårt av det kapitalistiska samhällets orättvisor. De förnekas demokratiska medborgerliga rättigheter. De förnekas tillgång till sitt språk, sin kultur och sin historia. De förnekas rätten till en likvärdig utbildning. Arbetslösheten slår särskilt hårt mot invandrarungdomen. Barn slås ut redan i förskolan. Vi kan se hur invandrarnas problem utvecklas till samhällsproblem av största betydelse. Vi kan se de uppenbara riskerna för att stora invandrargrupper under det tryck som de utsätts för omvandlas till ett underproletariat. Vi kan också se hur faran för hets och förakt mot invandrare växer som en följd härav. Vi kan se allt detta. Men det verkar inte som om den borgerliga regeringen kan se det. Det avsnitt i regeringsförklaringen som behandlar invandrarfrågor består av fem rader. Där deklarerar man sin totala brist på helhetssyn och på planering av hur invandrarfrågorna skall lösas. Vi föredrar att se detta som ett utslag av bristande insikter inom regeringen. Vi vill inte tro att detta är en cynisk spekulation i att skapa konflikter och motsättningar i samhället för att därigenom öka utrymmet för en reaktionär socialpolitik. Trots att invandrarproblemen i åtskilliga avseenden är — och länge har varit — väl dokumenterade förekommer inga konkreta förslag i regeringsförklaringen om vilka åtgärder man tänker vidta. Genom att tillsätta en ny allomfattande invandrarutredning fortsätter man att skjuta problemen framför sig. Man försöker slippa ifrån ansvaret att föra en konkret politik. Men jag vill påminna om att det inte bara är det som regeringen gör som kommer att räknas. Även det som regeringen kunde göra, men som den avstår från att göra kommer att noteras. Vårt parti anser att alla människor som bor och arbetar i vårt land skall ha samma rättigheter och skyldigheter. Rösträtten är en grundläggande demokratisk rättighet, som bör tillfalla alla människor i Sverige på lika villkor. Det var ingen tillfällighet att just frågan om allmän och lika rösträtt togs fram som en av de stora frågorna när arbetarrörelsen började formera sig. Alltsedan dess har kampen för att utvidga demokratin och för att försvara den mot varje inskränkning varit en huvudfråga för arbetarrörelsen. Därför har det också varit och är fortfarande så, att när extremhögern har lyckats tillskansa sig makten i något land, så är det arbetarrörelsens aktiva som mördas, torteras, kastas i fängelse eller tvingas fly från sitt land. Kravet på rösträtt för invandrare i riksdagsval gäller två saker: för det första invandrarnas principiellt demokratiska rätt att delta i och ta ansvar för det politiska livet i landet. För det andra det förhållandet att invandrarna utgör en stor del av arbetarklassen. En riktig representation av de arbetande i olika politiska organ kan därför inte uppnås utan rösträtt för invandrarna. Det finns inga som helst godtagbara argument — framför allt inga hänvisningar till förhållandena i andra länder — som kan legitimera ett fortsatt diskriminerande och ur demokratisk synpunkt kränkande missförhållande, som innebär att stora delar av Sveriges befolkning utestängs från den demokratiska beslutsprocessen. Invandrarnas rätt att delta i riksdagsval kommer också att positivt påverka deras deltagande i samhällslivet i övrigt. Likaså måste invandrarnas rätt att delta i folkomröstningen om kärnkraft betraktas som självklar. Därför måste nödvändiga beslut snarast fattas för att möjliggöra detta deltagande och för att ställa nödvändiga resurser för information till förfogande. Rösträtten för invandrare kommer att göra att de politiska partiernas uppmärksamhet gentemot invandrarna och deras problem kommer att öka avsevärt. På så sätt kommer demokratins utveckling att påskyndas. Herr talman! Det kulturella arvet, dvs. seder och bruk, de moraliska värderingar, de attityder och de allmänt vedertagna sanningar som är förknippade med detta har sitt ursprung i de sociala, ekonomiska, historiska och utvecklingsmässiga förhållanden som råder i olika länder och inom olika nationer. Det kulturella arvet utgör den grund som människorna bygger sin personlighet samt sin nationella och klassmässiga identitet på. Det utgör också grunden för den nationella gemenskapen. Det är därför uppenbart, att möjligheten för invandrarna att ta del av och utveckla sin egen kultur är nödvändig för att framför allt invandrarbarnens identitet och självkänsla skall kunna stärkas. En utvecklad personlighet och kunskaper om den egna kulturen, dess historia och klassmässiga karaktär är förutsättningar för att man skall kunna kritiskt granska, påverka och utveckla den. Bara då kan den oundvikliga kulturkollisionen mellan invandrarnas kultur och den svenska kulturen utvecklas till något konstruktivt, så att kulturerna positivt kan påverka och utveckla varandra genom sina rikedomar av samlade erfarenheter. Självfallet måste invandrarorganisationerna med sin kulturella och sociala verksamhet bland barn, unga och äldre inta en central roll när det gäller att ge invandrarna deras rätt till sin kultur och historia. Invandrarorganisationerna är ofta den enda förbindelselänken mellan invandrarna och det svenska samhället. Det är också där som invandrarna har möjlighet att känna sin nationella grupptillhörighet. Därför är det nödvändigt att kraftiga insatser görs för att stödja invandrarorganisationernas verksamhet. En förutsättning för att invandrarna, och i synnerhet invandrarnas barn, skall få möjlighet att ta del av och utveckla sin egen kultur är att de har ett fullt utvecklat modersmål. Den direkta kopplingen mellan utvecklingen av modersmålet och kulturen är helt uppenbar och tvingar oss att se modersmålsundervisningen i ett helt annat perspektiv än det som låg till grund för reformen om hemspråksundervisning. Dessutom har en rad vetenskapliga undersökningar klart visat att för att kunna lära sig ett nytt språk måste man ha ett fullt utvecklat modersmål. Förhållandena för invandrarbarnen i skolorna i dag är i allra högsta grad oroväckande. Många invandrarbarn slås ut redan i förskolan på grund av bristande språkkunskaper. Språkträningen sätts in för sent, och de lärare som skall ge den har en dålig utbildning — om de har någon alls. Upp genom skolåren faller invandrarbarnen undan. Många förmår inte att skaffa sig full grundskolekompetens, och ytterst få av dem går vidare till gymnasieskolan. Ännu färre går vidare till högre utbildning. Det håller på att skapas ett underproletariat, vilket kommer att få förödande konsekvenser inte bara för dem som slås ut och hamnar i det utan även för samhällsutvecklingen som helhet. Därför hävdar vårt parti att modersmålsundervisningen skall göras obligatorisk. Vi vill också byta ut begreppet hemspråk mot begreppet modersmål, dels för att understryka att det inte bara gäller att formellt lära sig ett språk, dels för att understryka att rätten till språkundervisning inte bara får knytas till det språk som talas i hemmet utan måste vara beroende av barnets nationella ursprung. Modersmålsundervisningen bör om möjligt bedrivas i enspråkiga klasser. Om elevunderlaget är för litet för att man skall kunna åstadkomma enspråkiga klasser bör invandrarbarnen få minst fem timmars modersmålsundervisning i veckan. Detta timantal bör efter hand utvidgas, i takt med att lärare utbildas. En allt större del av invandrarbarnens undervisning bör ske på deras modersmål. Sällan har en lag utsatts för så systematiska sabotage som lagen om svenskundervisning för invandrare. Många företag har inte ens brytt sig om att den finns. Andra har ingått avtal med invandrare — avtal som har varit villkor för anställning, men där den anställde avsagt sig rätten till svenskundervisning. Sådana avtal är inte giltiga, men eftersom det är invandrarna själva som måste påtala brott mot lagen och de inte känt till att avtalen varit olagliga, har det fungerat efter företagens vilja. Vissa företag har vägrat att anställa invandrare för att på sätt slippa ifrån skyldigheten att ordna språkundervisning. Det harlett till att många invandrare för att få ett jobb och för att slippa gå arbetslösa har uppgett att de redan fått sina 240 timmars undervisning, trots att de inte deltagit i någon sådan. Inte ens regeringen eller riksdagen går fria från anklagelsen att ha saboterat den lag som de själva föreslagit och antagit. Lärarna har nämligen inte fått den utbildning som fordras för att klara svenskundervisningen för invandrare. Fortfarande finns ingen adekvat utbildning för lärare i svenska som främmande språk. Vissa kvalifikationskrav har utarbetats för de lärare som är verksamma med språkundervisning inom arbetsmarknadsutbildningen. Men de kvalifikationskraven har ingen relevans för den speciella uppgift som dessa lärare ställs inför. Vissa lärare med mångårig erfarenhet har tillägnat sig de nödvändiga kunskaperna, men deras anställningstrygghet är ständigt hotad, eftersom de inte uppfyller de formella kvalifikationskraven. Hela reformen om svenskundervisning framstår som en parodi på vad den borde vara. Vpk anser att ansvaret för svenskundervisningen skall ligga hos skolöverstyrelsen. Verksamheten skall finansieras medelst arbetsgivaravgift, som uttas helt oberoende av om företagen har anställda som är invandrare eller inte. Undervisningen skall bedrivas under ordinarie arbetstid — inte på kvällen när folk är uttröttade. Antalet timmar bör utökas till 340. Lagen om svenskundervisning måste också utvidgas till att omfatta uppsökande verksamhet främst bland alla de invandrarkvinnor som ofta lever i en total isolering. Herr talman! Invandrarproblematiken har i dag en sådan dignitet och en sådan omfattning att det är omöjligt och oansvarigt att bara betrakta invandrarna ur en snäv humanistisk utgångspunkt. Det gäller i högsta grad samhällsfrågor som måste lösas med det snaraste, innan allvarliga samhälleliga problem uppstår.

Herr talman! Liksom flera tidigare talare tänker även jag ägna mig åt missbruksfrågorna. Jag skall inte spilla så många ord på att beskriva problemens allvar, eftersom andra har gjort det tillräckligt bra förut. I huvudsak tänker jag uppehålla mig vid åtgärderna. Om det är något område som är betjänt av ett generöst debattklimat, där man undviker att skapa konstlade motsättningar mellan partierna, är det just missbruksområdet. Från den synpunkten tycker jag att dagens debatt har varit uppmuntrande. Det här är ett område där vi alla kan konstatera att välfärdspolitiken har misslyckats, och ingen av oss kan komma undan ansvaret för detta. Det är också ett område där vi alla behöver ägna oss åt inte bara självkritik utan också omprövning av de intagna ståndpunkterna. Detta underlättas inte av att varje ansats till självrannsakan och nyorientering tas upp och förhånas på det sätt som tyvärr är alltför vanligt i den svenska politiska debatten. Här skulle vi faktiskt i stället behöva litet uppmuntran till omprövning. Det räcker inte med att man i en bisats säger att vi minsann är självkritiska, varefter man ägnar sig åt att tala om att man är bäst i alla avseenden. Det viktigaste på missbruksområdet, liksom på många andra av politikens fält, är naturligtvis att förebygga problemen. Vården är viktig — jag återkommer till den — men att förebygga är det avgörande. Jag tror att det är nödvändigt med en restriktiv alkoholpolitik, och det gäller givetvis i ännu högre grad i fråga om narkotika. Om det är något ord som jag skulle vilja avskaffa, om det fanns en möjlighet, är det ordet alkoholliberalism. För det första leder ordet tanken till det liberala partiet, trots att vi i folkpartiet aldrig har ägnat oss åt något som skulle kunna kallas alkoholliberalism. För det andra, om det är någonting som har haft sin chans och misslyckats i det svenska samhället, är det just en politik som gör alkoholen mer lättillgänglig. Enkelt uttryckt: vi har gjort två stora försök att göra alkoholen mer tillgänglig, och båda gångerna har verkningarna blivit förödande med stora ökningar av skadorna. Det ena försöket gjordes när motboken togs bort och det andra när mellanölet infördes. Därmed är det inte sagt att man kan reparera skadan genom att vrida klockan tillbaka. Det är betydligt svårare. Vi har i princip en restriktiv alkoholpolitik. De viktigaste restriktionerna är priset, som är betydligt högre än framställningskostnaden, vidare försäljningsorganisationen med monopol och olika inskränkningar i möjligheten att få tag i alkoholdrycker samt åldersgränsen, som ju — som flera har påpekat — ligger två år över myndighetsåldern. I den alkoholdebatt som fördes i våras och i somras restes krav på nya och skärpta restriktioner. Hur skall man ställa sig till dem? Folkpartiets inställning — och det är också den som under året har redovisats av folkpartiregeringen — är att vi i första hand skall försöka genomföra de restriktioner som riksdagen ganska enigt beslöt om 1977. Det betyder inte att vi avvisar tanken på ytterligare åtgärder, om sådana skulle vara nödvändiga, men vi vill i första hand genomföra de restriktioner som redan har beslutats. Skall vi gå vidare, måste åtgärderna ha förankring bland människorna. Det får inte vara bestämmelser som upplevs så främmande att de systematiskt överträds. Man får inte uppfatta bestämmelserna som onödigt krångel och kitslighet — det skadar förtroendet för hela alkoholpolitiken. Det första vi skall göra — och härvidlag tycks det råda allmän enighet —är att försöka upprätthålla åldersgränsen bättre än nu. Jag tror att det är viktigt att det blir en snabbt igångsatt bred aktion, en kampanj och inte någon lång utredning. Här finns det redan en vilja inom de berörda instanserna — Systembolaget, socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen, brottsförebyggande rådet, skolöverstyrelsen och statens ungdomsråd — att tillsammans ta krafttag och satsa de resurser som man redan har för att försvåra överlåtelse av alkohol till ungdom. Tyvärr får ungdomarna tag i alkohol på flera sätt. I viss utsträckning sker det genom besök i systembutikerna, även om jag för min del tror att det sker i ganska liten omfattning. Vidare sker det genom äldre kamrater, föräldrar och genom helt främmande människor, som ungdomarna dyker på utanför systembutiken och som påfallande lätt kan fås att köpa ut vin, sprit eller starköl åt personer under tjugo år. Den här aktionen mot överlåtelse av alkohol till ungdom borde naturligtvis — och här kan vi alla vara självkritiska — ha kommit redan i anslutning till att man tog bort mellanölet. De effekter av mellanölsbeslutet som vi nu tycker oss se är för det första att de yngre tonåringarna verkar gå över till svagare drycker, och det är hoppingivande. Det var också avsikten. Oroande är emellertid, för det andra, att de äldre tonåringarna i skrämmande stor utsträckning tycks ersätta mellanöl med starkare drycker. Det är just i den här situationen som den breda aktionen mot överlåtelse i olika former borde komma. Det är hög tid att den sätts i gång. Nu kan man naturligtvis säga att detta inte räcker. Dagens Nyheter har haft några kritiska kommentarer. Dagens Nyheter har sagt, att så länge man inte är beredd att ransonera eller i varje fall registrera inköpen kan man inte tala om en aktion mot langning. Jag tror dock att det är för tidigt att uttala sig så, eftersom vi ännu inte har satt in den här breda aktionen mot överlåtelse. Om den misslyckas, måste man vara beredd att gå vidare. Men låt oss först se, om vi inte kan mobilisera inte bara de myndigheter som jag nyss nämnde utan naturligtvis också folkrörelserna, framför allt Hem och skola-rörelsen, i ett engagemang för att hindra att äldre överlåter alkoholdrycker till yngre. En nyckelställning i arbetet med alkoholfrågorna har socialstyrelsen och dess A-nämnd. Alla vet vi att det har varit gnissel där. Det tog lång tid att få kansliet organiserat. Framför allt nykterhetsrörelsen har understrukit att det har varit svårt att i arbetet i A-nämnden vinna gehör för riksdagsbeslutet och dess målsättningar. Jag tror att det där håller på att försvinna nu. En ny anda håller nog på att växa fram på socialstyrelsen när det gäller alkoholfrågorna, och det är mycket uppmuntrande. Jag vill fästa uppmärksamheten på en artikel i gårdagens Dagens Nyheter. Den har skrivits av Jakob Lindberg, som är en av de tjänstemän inom socialstyrelsen som har arbetat länge med alkoholfrågor. Han refererar en internationell forskarrapport om alkoholpolitik och folkhälsa. Kärnan i hans artikel är att forskarrapporten ger stöd åt kraven på en restriktiv alkoholpolitik. Det är nya tongångar från socialstyrelsen, och jag tycker de är glädjande. Jag kan kanske få citera ett litet stycke ur artikeln: ”Det viktiga med forskargruppens rapport är att den så starkt riktar uppmärksamheten mot den allmänna konsumtionsnivån. Naturligtvis är det storkonsumtionen och de allvarliga alkoholskadorna som utgör det samhälleliga problemet. Men man kan inte utforma en framgångsrik alkoholpolitik som riktar sig enbart mot missbruket eller den skadliga konsumtionen. En sådan politik får gärna applåder av den måttlighetsdrickande majoriteten, eftersom den inte berörs. Men vill man hejda ökningen av alkoholskadorna, så måste den totala konsumtionen bromsas upp. Det är bruket det gäller.” Det här har riksdagen godkänt, men att acceptera det i handling blir en smärtsam omprövning för många som har varit verksamma på området,t.ex. inom socialstyrelsen, och för många politiker inom troligen alla partier i det här huset. De som länge har hävdat detta samband mellan bruk och missbruk bör inte nu säga: Vad var det vi sade? De bör i stället tacksamt ta emot den ökade insikt som kommer fram. Jag tror också, vilket är en detalj i sammanhanget, att en mer effektiv organisation i arbetet med drogfrågorna inom socialstyrelsen, som finns med i det förslag till ny organisation av socialstyrelsen som riksdagen nu skall behandla, också kommer att bidra till ett bättre arbete. I denna artikel ges också exempel på nya tänkbara restriktioner. Låt mig bara nämna de olika punkterna. En skärpning av prispolitiken tas upp. Ett sådant förslag ligger på riksdagens bord i dag. Jag tycker det är bra att regeringen har handlat så snabbt på den här punkten. Stoppa utbyggnaden av Systembutikerna! föreslår Jakob Lindberg. Stoppa hemmatillverkningen av vin! Slopa den skattefria alkoholen i Norden! Det är några saker som väl tål att funderas på. Vi skall inte fatta beslut om dem förhastat, men tillsammans skulle de faktiskt innebära en påtaglig förändring. Det fordras då att partierna motstår frestelsen att gå emot förslagen för att vinna kortsiktig popularitet hos den stora måttlighetsdrickande allmänheten. Vi får därför resonera om förslagen. Jag kan nämna ett par tankar till som vi har fört fram från folkpartiets sida, bl.a. i regeringen under förra året. Ingripande mot alkoholförtäring på allmän plats — det är en sak för kommunerna att ta ställning till. Det är inte någon åtgärd som löser alla problem, men jag tror att ett fortsatt accepterande av att det finns en samlingsplats för drickande i varje stad kommer att leda utför. Det innebär en kapitulation från samhällets sida inför alkoholmissbruket som det bara kommer ont av. Därför anser jag att kommunerna bör ta upp den här frågan. Det var inte meningen, när vi avskaffade fyileristraffet, att vi också skulle acceptera ett näst intill ohämmat fylleri på våra gator och torg. Att skärpa hållningen vid narkotikainnehav genom att minska åtalsunderlåtelserna är något som åklagarmyndigheterna redan har tagit itu med, och jag tycker det är bra. De samtal jag har haft med personer som är verksamma i det sociala fältarbetet stärker mig i min tro att man inte gör någon en tjänst genom att acceptera innehav av narkotika. Det är klart att vi måste ha större resurser för vården och också för ett stöd till ideella insatser. Jag tror att den kritik som Evert Svensson levererade mot de två tidigare regeringarna, eller mot den icke-socialistiska majoriteten under förra valperioden, med fördel kunde kombineras med en aning självkritik. Att stödet till ideella organisationer och deras insatser i vård och förebyggande arbete inte är större än vad det är, beror naturligtvis på att utgångsläget 1976 inte var särskilt imponerande. Men låt oss nu med gemensamma krafter arbeta för ökade resurser! Regeringsförklaringen ger bra underlag för detta, och jag är för min del övertygad om att socialministern, med det starka engagemang som hon har visat här i dag och många gånger tidigare, kommer att vara framgångsrik i kampen om de knappa resurserna, för att få pengar till missbruksvården. Och med detta och mycket annat vill jag hjärtligt önska henne lycka till i hennes viktiga arbete. Det är klart att vi skall diskutera formerna för missbruksvården. Jag är tacksam för Ingegerd Troedssons inlägg här, som gav tvångsfrågorna ungefär de rätta proportionerna. Det finns ingen möjlighet för mig att nu gå in på dem. Jag håller inte med om allt hon sade men mycket av det, framför allt innan hon kom in på tvångslagstiftningen. Det är viktigt att missbruksfrågan inte tappas bort i den nya socialtjänstens arbete. Till slut: det här är ett område där det mer än på andra finns begränsningar i vad politiker kan åstadkomma genom beslut av olika slag. Låt mig få avrunda, herr talman, med att berätta om ett litet telefonsamtal som jag fick i går kväll. Det ringde en upprörd man hem till mig. Han presenterade sig som direktör och sade att nu lever vi väl inte längre i ett fritt land —skall jag behöva inställa en middag för att Systembolaget skall ha stängt i två dagar bara därför att vi har alkoholister i det här landet som inte kan sköta spriten? I all sin enkelhet belyser det samtalet den inställning vi måste ändra på. Jag föreslog inte att han skulle inställa middagen, utan att han för en gångs skull skulle bjuda på en alkoholfri måltid och se om inte det gick bra. Här måste vi alltså arbeta parallellt som beslutsfattare och som opinions bildare ute i det svenska samhället. Många av oss kan säga med viss självkritik: Vi har ägnat oss åt annat, mindre viktigt, alltför länge.

Herr talman! Att vi har fått en förändrad debattmiljö när det gäller drogfrågorna har vi fått klart för oss under det senaste halvåret. Även i gårdagens partiledardel av höstens allmänpolitiska debatt tonade de här frågorna fram mycket kraftigt. Och när vi nu tittar på socialblocket, som vi brukar kalla det, i den allmänpolitiska debatten så ser vi att också det domineras i hög grad av den oro som vi alla känner kring drogfrågorna. Det gäller såväl alkohol som narkotika. Enligt beslut av 1977 års riksdag skulle alkoholfrågorna infogas i sitt sociala sammanhang. Ett klart mål var att man via fleråriga insatser skulle begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen, och därmed skulle man komma till rätta med alkoholmissbruket. Under de gångna åren med borgerlig regering har man icke vidtagit någon som helst åtgärd i enlighet med riksdagens uppställda målsättning. Däremot har man på narkotikasidan under våren 1978 framlagt ett förslag till insatser, i och för sig ganska blygsamma men ändå konkreta. När jag nu lyssnat på två avsatta socialministrar och den nytillkomna vill jag säga att det kanske ändock finns nyanseringar. Jag tyckte att fru Söders rop på hjälp visade att vi här verkligen måste försöka komma fram med konkreta åtgärder. Det är angeläget att någonting sker inom alkoholfrågans område. Den här gången har den tagits upp i regeringsdeklarationen, låt vara i några få formuleringar, men den finns där i alla fall, och det är ju alltid något. Det finns också på riksdagens bord ett konkret förslag, även om det är socialdemokratiskt. Det behöver ju inte betyda att regeringskansliet måste känna sig handlingsförlamat av detta, utan att man verkligen kan sätta sig ner och ta itu med frågan. Och den öppna hand som fru Söder ändå sträcker ut ger kanske en förhoppning om att vi skall kunna få ett konkret alkoholpolitiskt program framlagt i riksdagen för att komma åt den alltför höga alkoholkorsumtionen. Om man ser på beräkningar av antalet alkoholskadade i Sverige så varierar siffrorna, men jag tror att vi kan vara ganska överens om att det rör sig om något mellan 300 000 och 500 000 människor. Det allvarliga är emellertid att statens medicinska forskningsråd har räknat ut att vi skulle få mellan 800 000 och 1,2 miljoner alkoholskadade i slutet av 1980-talet, om den nuvarande utvecklingen inte bryts. Man brukar säga i den allmänna debatten att Sverige internationellt sett är lindrigt drabbat. I länder med högre alkoholkonsumtion per capita har man större skador. Men det tycker jag är en klen tröst som säger mer om alkoholen som ett hot mot världshälsan och mindre om tillståndet i Sverige. Vi vet genom undersökningar av dem som mörnstrar till värnplikten att 7 96 av 18-åringarna frikallas på grund av missbruk. Förut sade man att det tar tio år av spritförtäring för att utvecklas till alkoholist. Nu synes dock tillvänjningen gå särskilt snabbt när det gäller ungdomsgrupperna, och debutåldern är låg. Därför får vi dessa dystra resultat. Och det inger också mycket allvarliga farhågor. I olika sammanhang talas det alltför ofta om missbruket av alkohol. Våra myndighetsverk, socialstyrelsen och skolöverstyrelsen, och massmedia uppehåller sig i regel vid missbruket, sällan vid själva bruket, som är en förutsättning för missbruket. Myndigheterna talar gärna om hur många skivor bröd vi skall äta. Däremot säger man inget om hur litet alkohol som av forskarna bedöms som riskfritt intag för en vuxen person. Den konsumtionen är mindre än vad ungdomar konsumerar enbart under ett veckoslut. Men jag vill, liksom Gabriel Romanus, notera att det inom socialstyrelsen och skolöverstyrelsen har skett en attitydförändring även i dessa frågor. Det hälsar jag med stor glädje. Ett annat problem som vi har att brottas med är massmedias behandling av alkoholfrågan. Sedan en tid tillbaka har det ofta varit fråga om socialporr eller en strävan att förlöjliga alkoholpolitiken. Även här kan vi dock notera undantag under de senaste månaderna. Det är glädjande, och jag hoppas att massmedia här känner sitt ansvar. Massmedias referat av den alkoholpolitiska debatten 1977 var bristfälligt och är en av orsakerna till att vi här i landet har haft en felaktigt inriktad alkoholpolitisk debatt. Riksdagsbeslutet rymmer en rad beslut som aldrig kom fram. Mellanölsbeslutet och frågan hur enskilda riksdagsledamöter röstade var det som massmedia fixerade sig vid. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen föreslog redan 1977 att 100 milj.kr. extra skulle satsas för en effektivare alkoholpolitik, där bl.a. folkrörelserna skulle engageras. Det var en politik där skolöverstyrelsen skulle åläggas att komma med förslag till snara åtgärder och en politik som skulle ge stöd till verksamhet i alkoholfria miljöer. Detta sade massmedia inte mycket om. För någon tid sedan dömdes en mamma av en tingsrätt till 500 kr. i böter för att hon hade köpt ut vin till sin 16-årige son. Domen refererades enbart i lokalpressen. När det gäller langningen måste vi få till stånd en information för föräldrarna, så att de inser vilka risker som alkoholen för med sig. Om man accepterar att ungdomen har en vanemässig alkoholkonsumtion, skapar man mycket stora samhälleliga problem. Den antilangningskampanj som folkpartiet sedan en tid tillbaka talat för är bra. Men det är också mycket viktigt att vi försöker vidta positiva åtgärder som ungdomarna själva anser vara meningsfulla. Här tror jag att Folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsrörelsens samlingslokalorganisation Våra gårdar har en viktig funktion att fylla. Vi har vid åtskilliga tillfällen i riksdagen försökt aktualisera dessa frågor och begärt resurser för att skapa alkoholfria miljöer. Nu har min förhoppning att fru Söder skall verka för att vi får dessa ekonomiska resurser stärkts. I regeringsdeklarationen talas om att man skall höja priset på alkohol, och det finns redan en proposition om detta för snabbehandling i riksdagen. Det är klart att vi måste fortsätta att föra en restriktiv alkoholpolitik, men samtidigt måste vi satsa hårdare på positiva åtgärder. Alkoholforskningen i Sverige är t.ex. svältfödd. Med forskarnas hjälp skulle vi kunna slå hål på myten att det handlar om innehållet i flaskorna — det handlar om innehållet i människors livsmiljö. Vi kan inte fortsätta med att servera förklaringar som fritar individen från eget ansvar. Det finns också anledning för oss att satsa på positiva alternativ till alkoholen. Sänk den s.k. alkoholskatten på läsk och ställ krav på bryggerinäringen att ta fram ungdomsvänliga alternativ till alkoholen! Det är i dag låg status i att dricka fruktsoda, medan det är hög status i att dricka öl och vin. Vi måste komma dithän att ungdomarna vågar dricka det de tycker är gott och inte faller för grupptrycket att dricka alkohol. Det är naturligt att riksdagen måste besluta att avskaffa företagens möjligheter att bjuda på alkohol över skattsedeln. Kommuner, landsting och staten själv — inte minst regeringen — måste visa vägen genom att införa alkoholfri representation. Det är inte fråga om att vi skall skapa vita veckor, vi måste få vita år och framför allt vita, alkoholfria ungdomsår.